Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1 § riksdagsordningen vill jag meddela följande. Min avsikt var att den 19 april besvara en interpellation till fru statsrådet Troedsson av herr Börjesson i Falköping om vissa åtgärder för att bistå föräldrar till utvecklingsstörda barn, vilken interpellation det enligt fastställd ärendefördelning ankommer på mig att besvara. Herr Börjesson har emellertid inte möjlighet att ta emot svaret den dagen. Jag anhåller om att få besvara interpellationen vid den senare tidpunkt som kan överenskommas med interpellanten.
Herr talman! Herr Henrikson har frågat mig om jag har uppmärksammat kostnadsutvecklingen i barnstugebyggandet och vilka åtgärder som övervägs för att förhindra densamma. I en nyligen genomförd undersökning, utförd av Kommunförbundet och socialstyrelsen, konstateras att kostnadsutvecklingen för byggande av daghem varit kraftig under de senaste åren. Detta får ses mot bakgrund av allmänt ökade byggkostnader. När barnstugor uppförs med stöd av statliga bostadslån, vilket torde förekomma i flertalet fall, anpassas lånebeloppen regelbundet till kostnadsutvecklingen. Den beslutade utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen följs mycket noga av regeringen. Diskussioner har inletts med Kommunförbundet omkring dessa frågor. Därvid behandlas även frågor omkring kostnadsutvecklingen för både byggandet och driften av förskolor och fritidshem. Regeringen kommer att tillsammans med Kommunförbundet noggrant följa utvecklingen på detta område.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Utbyggnaden av barnomsorgen är f. n. inne i ett mycket viktigt skede. Den socialdemokratiska regeringen framlade på sin tid flera förslag, som riksdagen antog, vilka syftar till att ge våra unga en så långt möjligt trygg och harmonisk uppväxttid. Genomförandet av besluten om barnomsorgen är en viktig del i detta sammanhang. Kommunerna har att upprätta barnomsorgsplaner som skall grunda sig på redovisade behov. Det finns anledning att understryka den viktiga sociala roll barnomsorgen kommer att spela. Under gårdagen diskuterades ju dessa frågor ingående på basis av socialutskottets betänkande, och jag skall därför inte med min begränsade tid upprepa de synpunkter som då framfördes. Min fråga till socialministern handlar inte i första hand om den sidan av barnomsorgen. Jag har önskat aktualisera kostnadsutvecklingen i barnstugebyggandet, eftersom uppgifter tyder på att denna är mycket otillfredsställande. Riksdagen har som bekant beslutat om väsentligt ökade anordningsbidrag i samband med att programmet om 100 000 barnstugeplatser och 50 000 fritidshemsplatser antogs. Avsikten med den ökade statliga satsningen var naturligtvis att underlätta för kommunerna att genomföra programmet. Det får då inte bli så, att olika byggnadsföretag inhöstar ekonomiska fördelar av denna satsning. Av statistik som redovisats till länsbostadsnämnden i Östergötlands län framgår att byggnadskostnaden per barnstugeplats har stigit mycket kraftigt. En ganska normal kostnad 1975 var ca 17000 kr. per plats. Motsvarande kostnad rör sig i dag om drygt 30 000 kr. Det finns enskilda exempel på ännu högre kostnader. Inför sådana siffror måste man fråga sig om det möjligen kan förhålla sig så, att de s.k. fria marknadskrafterna har sett sin chans att berika sig i detta sammanhang. Statens och kommunernas stora ekonomiska satsningar för att uppnå eftersträvade sociala mål får inte öppna möjlighet för helt omotiverade bieffekter av detta slag. Länsbostadsnämnden i Östergötland har f.ö. den 16 mars genom skrivelse uppmärksammat såväl bostadsstyrelsen som socialstyrelsen på den här frågan. Nu säger socialministern i sitt svar att man kan återfinna förklaringarna till denna utveckling i byggkostnadernas allmänna stegring. Det är nog en sanning som måste modifieras en del. Under 1976 steg byggnadskostnaderna genomsnittligt med ungefär 12 ?6 i bostadsbyggandet medan det under motsvarande tid för det aktuella slaget av byggande steg med 25 26. Det finns ingen som helst rimlig förklaring till denna skillnad. Socialministern säger nu att regeringen kommer att tillsammans med Kommunförbundet noggrant följa utvecklingen på det här området. Det är bra och det är väl det enda positiva i svaret på min fråga. Men jag skulle nog ändå vilja be socialministern att litet mera konkret ge besked om vari det som kallas att följa utvecklingen noggrant kommer att bestå. Jag menar att åtgärder är alldeles nödvändiga nu, eftersom vi som jag inledningsvis sade står i ett mycket viktigt skede av utbyggnaden av barnomsorgen. Det är angeläget att kostnadsutvecklingen inte lägger hinder i vägen för ett fullföljande av samhällets åtaganden på denna punkt.

Herr talman! Jag delar herr Henriksons uppfattning att den kostnadsutveckling som har ägt rum är mycket ogynnsam. Tyvärr kan sådana punktinsatser som vi alla var överens om att göra i och med tillkomsten av anordningsbidragen leda till effekter av detta slag. En av anledningarna till att vi förlängde anordningsbidragen ett par månader in på detta år var också att vi från vissa kommuner fick besked om att det förekom en överhettning på byggmarknaden. Herr Henrikson frågar vidare vad vi kommer att göra mera konkret. Jag vill först säga att det ankommer på bostadsstyrelsen att följa utvecklingen av överkostnaderna och också att vidta eller föreslå åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Enligt vad som meddelats mig har denna fråga också uppmärksammats av statens prisoch kartellnämnd, som följer utvecklingen och kommer att informera regeringen om sina bedömningar när den har det erforderliga materialet. Vidare planerar Kommunförbundet särskilda undersökningar beträffande orsakerna till den snabba kostnadsutvecklingen. Regeringen kommer att ta del av dessa undersökningar och av annat underlag för bedömningar av vilka åtgärder som vi sedan skall vidta.
Herr talman! Den kostnadsutveckling som vi här diskuterar kan översättas i termer av antalet barnstugeplatser om man vill ge en mera konkret föreställning om vad det här handlar om. Den 25-procentiga ökningen av kostnaderna som jag nämnde betyder en höjning med 64 milj.kr. Om man räknar om detta i motsvarande antal barnstugeplatser till normal kostnad betyder det nära 2 500 barnstugeplatser. Det gäller alltså en mycket allvarlig utveckling, som kan äventyra ett fullföljande av programmet. Jag efterlyste mera konkreta besked från socialministern om vad man avser att göra. Jag är helt medveten om att det inte ankommer på socialministern personligen att vidta åtgärder. Men han har ju genom sin ställning möjlighet att initiera åtgärder. Det förefaller lämpligt att utarbeta typritningar och standardisera det här byggandet så långt som möjligt, eftersom det ju rör sig om tämligen enkla byggnader. Självfallet kan det ske under arkitektmedverkan. Man kan tänka sig prefabricering i konkurrens mellan olika husfabriker. Man kan tänka sig att initiera samarbete mellan bostadsstyrelsen, socialstyrelsen och kommunerna i denna fråga. Man kan också försöka utvärdera vad som har hänt hittills för att med ledning härav kunna dra de rätta slutsatserna för fortsättningen.
Herr talman! Efter herr Henriksons senaste inlägg framstår det väl ganska tydligt att det är mycket viktigt att vi får klarhet i orsakerna till den här ogynnsamma utvecklingen. Det är mycket möjligt att det finns en hel del att vinna med åtgärder av det slag som herr Henrikson har framhållit. Men än en gång vill jag understryka att vi skall göra allt för att i första hand få fram material för bedömningar och vidta de åtgärder som vi har möjlighet att göra.
Herr talman! Jag tar det sista beskedet från socialministern som ett löfte om att åtgärder vidtas mycket snabbt för att vända utvecklingen i positiv riktning när det gäller att tillgodose barnomsorgen för alla dem som önskar sådan. Jag tackar alltså socialministern för det beskedet.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig om jag har uppmärksammat problemet för personer med kroppsförändringar, bl.a. som följd av operationer, att inte kunna använda konfektionssydda kläder utan nödgas specialsy eller ändra köpta kläder, vilket ger avsevärda merkostnader, och i så fall vilka åtgärder jag avser att vidta för att bl.a. operationsskadade personer åtminstone kan gottgöras ekonomiskt för dessa merkostnader. Handikappersättningen, som infördes den 1 juli 1975, beviljas för merkostnader som orsakas av handikapp. Ersättningen utgår med 30, 45 eller 60 96 av basbeloppet, alltefter omfattningen av den handikappades merkostnader och hjälpbehov. Reglerna är väsentligt gynnsammare än reglerna för de tidigare förmånerna invaliditetstillägg och invaliditetsersättning, vilka avlöstes av handikappersättningen. Fler handikappade har också härigenom fått möjlighet till ersättning för merkostnader och vårdinsatser på grund av handikappet. Regeringen har den 3 mars i år uppdragit åt riksförsäkringsverket att före den 1 september 1977 till regeringen redovisa erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av de nya reglerna för rätt till handikappersättning. Verket bör därvid lämna förslag till de åtgärder som verket finner erforderliga med anledning av erfarenheterna. Merkostnader som har uppkommit för personer med kroppsdeformiteter för att de inte kan använda konfektionssydda kläder utan måste låta sy eller ändra kläder kan också utgöra grund för avdrag vid taxeringen. Om sålunda merkostnaderna är avsevärda i förhållande till inkomsterna kan taxeringsnämnderna medge extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Hithörande frågor har även uppmärksammats inom handikapporganisationerna. Regeringen har åren 1974 och 1976 beviljat Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar understöd med sammanlagt 385 000 kr. från allmänna arvsfonden för ett projekt som gäller utveckling av särskilt anpassade kläder till rullstolsbundna barn med ryggmärgsbråck och vissa andra rörelsehindrade. Projektet beräknas bli avslutat under den närmaste tiden.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Den här frågan är så omfattande att den skulle motivera en interpellationsdebatt i stället för bara en debatt i anslutning till en fråga. Jag skall som ett exempel ta en grupp människor som inte erhåller någon handikappersättning och som dessutom har svårigheter att göra skatteavdrag. Det är ju många människor som årligen drabbas av kroppsförändringar efter operationer. Dessa kroppsförändringar skapar problem av skilda slag. För många är säkert de psykiska problemen svårast, men jag har i frågan nöjt mig med att uppmärksamma de svårigheter som uppstår när dessa människor inte kan skaffa sig konfektionssydda kläder. Jag skall som exempel nämna de kvinnor som opererats för bröstcancer. Enligt uppgift brösteanceropereras ca 4 000 kvinnor årligen, och läkarna säger att minst 10 926 av dessa råkar ut för armsvullnader så att de inte kan använda konfektionssydda kläder. Enligt det läkarintyg som jag har här i min hand har en patients ena arm svullnat så mycket att klädesplaggen på den armen måste vara 7 cm vidare än på den andra. Detta medför svårigheter att använda konfektionskläder, vilket naturligtvis leder till fördyrade klädkostnader. Min uppfattning är att dessa människor har det svårt nog utan att också behöva drabbas av dessa ökade klädeskostnader. De har naturligtvis ett psykiskt tryck på sig. De måste lära sig att leva vidare med sitt handikapp och flera andra bekymmer, av vilka ökade klädkostnader bara är ett. Enligt det läkarintyg jag har i handen har lymfbanorna blockerats på dessa bröstcanceropererade kvinnor, varav följer svullnader, som då också medför att deras arbetsförmåga blir nedsatt. Vissa av dem kan inte ens fortsätta i sitt tidigare yrke. Denna grupps problem, som jag här har velat exemplifiera med min fråga, har varit föga uppmärksammade, kanske därför att de själva känt sig stympade och därför inte velat framträda i någon debatt om sina problem. Enligt uppgift ökar också antalet bröstcanceroperationer för varje år, samtidigt som ett antal av dessa patienter drabbas av följdverkningar som tarvar speciell uppmärksamhet så att de inte drabbas även ekonomiskt. När nu socialministern säger att en översyn av reglerna för rätt till handikappersättning skall ske hoppas jag att de här människornas problem skall uppmärksammas och att de får möjlighet till antingen bidrag eller rätt att göra avdrag. Principiellt är jag visserligen motståndare till av dragssystem, men de borde ju åtminstone kunna erhålla bidrag i någon form efter den översyn som socialstyrelsen nu skall göra. Jag hoppas alltså att den grupp som jag här kortfattat har tagit upp som ett exempel kommer med i en eventuell översyn av handikappersättningen.

Herr talman! I anslutning till vad herr Karlsson i Malung här har framhållit vill jag presentera en rykande färsk broschyr, som kan sägas vara en sammanfattande checklista för klädkonstruktion. Den är utgiven i år av Styrelsen för teknisk utveckling, där just frågan om kläder för vuxna handikappade och handikappade barn har uppmärksammats. Styrelsen har uppdragit åt sin konsumenttekniska forskningsgrupp att utreda och ställa samman de krav på kläders utformning för handikappade som dessa och äldre människor har. Sedan arbetet slutförts har resultatet publicerats i två olika forskningsrapporter från styrelsen, varpå denna sammanfattning alltså givits ut. Jag hoppas att de önskemål som herr Karlsson framställer skall kunna tillgodoses vid det kommande arbetet och i de förslag som kommer. Likaså är det STU:s förhoppning att broschyren och de resultat som redan föreligger skall komma till nytta i utbildningen för dem som har med klädformgivning att göra osv.
Herr talman! Jag vill tacka för de kompletterande uppgifter jag nu har fått. Samtidigt vill jag passa på att tillägga att jag hoppas att riksförsäkringsverket vid denna antydda översyn särskilt beaktar svårigheterna för den här gruppen vid deras besök på hjälpmedelscentraler. När människor som skall prova ut proteser besöker hjälpmedelscentralerna kan det nämligen vid vissa tillfällen uppstå svårigheter för dem att få sina kostnader täckta i det sammanhanget. Det är resor och naturligtvis också förlorad arbetsförtjänst som kan förorsaka utgifter och förluster för dem vilka de inte får ersättning för. Samtidigt har de, som jag har sagt förut, ett tryck på sig i andra sammanhang som gör att de många gånger vill besöka en hjälpmedelscentral för att få sina proteser riktigt utförda.

342, och anförde: Herr talman! Herr Blomkvist har frågat mig om jag uppmärksammat förhållandet att delpension inte kan tas ut halvårsvis och om jag har för avsikt att ändra på detta. I ett interpellationssvar om delpension till herr Jonasson den 8 februari i år har jag redovisat de huvudregler i här aktuellt avseende som gäller för uttag av delpension. Som jag nämnde ankommer det på riksförsäkringsverket att, efter samråd med den centrala pensionsdelegation som är knuten till verket, meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av lagen om delpensionsförsäkring. I den centrala pensionsdelegationen ingår företrädare för arbetsmarknadens parter. När det gäller hur deltidsarbetet skall vara förlagt för att grunda rätt till delpension har riksförsäkringsverket föreskrivit att arbetet i princip skall anordnas så att arbetstagaren utför något sådant arbete åtminstone varannan månad. Undantag från denna regel får medges när det är motiverat av särskilda arbetsförhållanden i det enskilda fallet. Frågan om när en sådan undantagssituation föreligger får prövas av försäkringskassans pensionsdelegation i varje enskilt ärende. I pensionsdelegationen ingår bl.a. ledamöter med erfarenhet av arbetsmarknadsförhållanden. Pensionsdelegationens beslut kan sedan överklagas hos riksförsäkringsverket och slutligen hos försäkringsdomstolen. Som jag nämnde i mitt tidigare interpellationssvar ligger det i sakens natur att den praktiska tillämpningen av en så omfattande reform som delpensionsförsäkringen kan motivera justeringar i regelsystemet. Riksförsäkringsverket har därför redan i juni 1975 fått i uppdrag att med biträde av den centrala pensionsdelegationen noga följa utvecklingen av delpensionsförsäkringen och därvid föreslå sådana justeringar i lagstiftningen som kan visa sig behövas. Efter framställning från riksförsäkringsverket har regeringen också nyligen lagt fram förslag till riksdagen om en viss justering i lagen om delpensionsförsäkring. Verket kommer under hösten 1977 att lämna en samlad redovisning av erfarenheterna av delpensionsförsäkringen och förslag till de åtgärder som kan visa sig behövas. Mot denna bakgrund har jag f. n. inte för avsikt att vidta några åtgärder i den fråga herr Blomkvist aktualiserat.
Herr talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag tror att vi alla är överens om att delpensioneringen har blivit mycket populär och gett många äldre arbetstagare möjlighet att minska arbetsinsatsen till en mer personligt anpassad nivå. Det är riktigt som socialministern säger, att arbetsmarknadens parter ingår i pensionsdelegationerna vid försäkringskassorna. Jag har i fråga om några utslag kunnat konstatera att resp. försäkringskassa har godkänt en ansökan om delpension som baseras på arbete med sex månaders intervaller, medan riksförsäkringsverket och försäkringsdomstolen har avslagit den. Det som har aktualiserat frågan för mig är vad jag har läst i fackförbundspressen, där man klart och tydligt kan se de mycket betydande insatser som arbetsmarknadens parter gör för att skaffa fram lämpliga deltidsarbeten, anpassade till delpensioneringen. I några fall har man efter mycken möda lyckats få fram lösningar som innebär att deltidsarbetet skall utföras under sommarhalvåret. Det har varit en lösning, anpassad till den enskilde arbetstagaren och motiverad av att vederbörande skulle ha möjligheten att arbeta vidare och samtidigt ha kvar kontakten med kamraterna i arbetslivet. Jag tycker att man i sådana här sammanhang borde kunna godkänna ett avsteg från huvudregeln. Det är ju faktiskt så att detta med delpension i stor utsträckning är en sak för arbetsmarknadens parter. Det är först och främst fråga om att få fram lämpliga deltidsarbeten. Jag vill uttrycka den förhoppningen att man nu vid kommande redovisning och prövning av delpensionen kommer att beakta just dessa fall, så att det ges möjlighet även för arbetstagare att med sex månaders intervall åtnjuta delpension.

Herr talman! Herr Blomkvist och jag är helt överens om att detta är en mycket viktig reform. Men sedan förstod jag inte riktigt herr Blomkvists tankegångar. Frågan gällde ju om delpension kan tas ut halvårsvis och om jag hade för avsikt att ändra på de nuvarande reglerna. Jag vet inte om herr Blomkvist var uppmärksam i går kväll när den här frågan behandlades. I ett betänkande, som ju godkändes i går kväll, har socialförsäkringsutskottet uttalat, att delpension i en form som innebär heltidsarbete med sex månaders intervall inte ”tillgodoser kravet på den successiva nedtrappning av arbetsinsatsen och den mjuka övergång från arbete till pension som är delpensionens syfte. Tvärtom anser utskottet att full arbetstid under vissa månader med mellanliggande helt lediga perioder i många fall kan tänkas få en effekt rakt motsatt den med delpensionen avsedda.” När vi hade den här frågan uppe till behandling i det interpellationssvar som åberopades och som jag gav till herr Jonasson, så gällde det skogsarbete. Skogsarbetareförbundet ställde sig mycket kritiskt till en åtgärd av det slag som herr Blomkvist efterlyste. Helt naturligt är detta en fråga som arbetsmarknadens parter skall försöka lösa på bästa sätt — dock inte på ett sådant sätt att det motverkar de tankegångar som ligger bakom denna reform.

Herr talman! Det är riktigt, herr socialminister, att kammaren i går behandlade ett betänkande som bl.a. gällde en motion av herr Persson i Karlstad m.fl., där man hemställde om att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att utreda den här frågan och undersöka möjligheterna att få en ändring till stånd. Men vad jag menar, herr socialminister, är mycket enkelt, nämligen följande. Arbetsmarknadens parter ute på en arbetsplats är engagerade för att lösa frågan om delpension för en arbetstagare. De vet vilka förutsättningar som föreligger att ordna arbete. Vi antar att en äldre arbetare av hälsoskäl inte har möjlighet att arbeta ute under vintern men att det finns möjligheter att lösa frågan så att han kan få arbeta under sommarhalvåret och ha delpension under vinterhalvåret.

Jag vill än en gång uttrycka förhoppningen att man vid den prövning och den utvärdering som nu kommer att ske beaktar dessa förhållanden och att det skall finnas möjligheter att tillmötesgå även en framställan baserad på arbete med sexmånadersintervaller om parterna och den sökande tycker att detta kan vara en riktig lösning.
Herr talman! När man sätter i gång med en reform av det här slaget är det väldigt svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att få in i bestämmelserna sådana regler att allting helt klaffar och blir till belåtenhet för alla parter. I den fråga som herr Blomkvist tar upp, om man inte borde göra sådana här förändringar, finns det såvitt jag kan förstå ingenting i de nuvarande reglerna som motsäger detta. Det får väl bli individuella prövningar i varje kassa.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig om motiv för att med beskattningsinstrument ytterligare reglera tillgången på fritidshus för vanliga inkomsttagare. Herr Hugosson bygger sin fråga på ett uttalande som jag gjorde vid en presskonferens i Bohuslän den 20 mars. Uttalandet var i första hand föranlett av de specifika problem som har uppstått genom att .den permanenta bebyggelsen i Bohusläns skärgård under en följd av år i stor utsträckning har övergått till fritidsbebyggelse. Omvandlingen har gått så långt att hela samhällen nära nog avfolkats, utom under en kort sommarperiod, och att den bofasta befolkningen kraftigt reducerats. Anledningen till denna utveckling är främst att finna i den tidigare förda regionalpolitiken som präglats av koncentration av arbetsplatser och bostäder. Man kan dock inte bortse från att prisutvecklingen på permanentbostäder till följd av efterfrågan på fritidshus också kan ha påverkat denna utveckling. Antalet fritidshus i Bohuslän har enligt fritidshusräkningar ökat markant. Kunskapen om hur många av dessa som tidigare bebotts permanent är dock bristfällig. Inom ramen för den fysiska riksplaneringen utför lantmäteriverket en fritidshusinventering som kommer att ge uppgifter om hur många permanentbostäder som omvandlats till fritidshus under den senaste femårsperioden. Att det i Bohusläns fiskelägen rör sig om en relativt betydande omvandling torde stå klart. Genom minskningen av den bofasta befolkningen i dessa områden uppstår stora problem för dem som bor kvar. Serviceunderlaget och förutsättningarna för kulturell och social verksamhet försämras. Övergången från bofast befolkning till fritidsboende ändrar också successivt den kulturmiljö som så många vill slå vakt om. Även förutsättningarna för den kommunala planeringen rubbas. Det finns således starka skäl som talar för att omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus i bl.a. den bohuslänska skärgården måste begränsas. Flera olika metoder för att åstadkomma detta måste emellertid studeras. Något ställningstagande till val av metod har inte skett och jag är f.n. inte beredd att uttala vilken metod som bör väljas.
Herr talman! Det hör till god ton i det här huset att man skall tacka för svar på en fråga, men nu har jag inte fått svar på den fråga jag ställde. Jag frågade bostadsministern om hennes uttalande rörande en särskild skatt på fritidshus. Fru bostadsministern väljer att tala om ett annat problem, nämligen omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus i den bohuslänska skärgården, och säger att denna måste begränsas. Därom råder ingen som helst politisk oenighet mellan några partier. Men det fru Elvy Olsson chockerade sin omgivning med i Bohuslän för några veckor sedan var att hon där krävde att man skulle införa en lyxskatt på alla fritidshus. Det uttalandet väckte givetvis stor uppmärksamhet, för att inte säga indignation, bland fritidshusägarna och hos de många människor som håller på att spara för att inom en snar framtid förverkliga sin dröm om en fritidsstuga. Hennes personliga funderingar, som hon utryckte sig, om lyxskatt eller andra restriktioner för att klämma åt de människor som har en fritidsstuga, har efter hennes uttalande tyvärr fått stöd av andra ledande centerpartister. Inte heller har centerledaren och statsministern tagit avstånd från tanken att extrabeskatta människor som har en fritidsstuga. Min fråga gäller alltså om man skall extrabeskatta dessa människor, och det är den frågan jag vill ha svar på. T. o. m. moderatledaren tyckte att hennes förslag var dumt och tog i en TV-intervju avstånd från hennes uttalande. Fru Olsson försökte sedan krypa undan från det här uttalandet och säga att hon inte har talat om lyxskatt. Som framgått av öppna brev i såväl Göteborgs-Posten som Bohusläningen har närvarande journalister krävt fru Olsson på en ursäkt när hon i TV ett par dagar efter uttalandet försökte krångla sig ifrån det genom att säga att hon inte talat om lyxskatt. Det är klart verifierat att hon gjort det. T. o. m. partivänner till fru Olsson i Bohuslän har verifierat det. Min fråga blir därför: Kommer de restriktioner som fru Olsson och centerpartiet funderar på att sättas in på sådant vis att de får effekt på fritidshusägarnas plånböcker? Ge oss ett klart och entydigt besked på den punkten. Som statsråd får man ta konsekvenserna av sina personliga funderingar, som man framför vid en presskonferens. En annan fråga: Har fru Olsson klart för sig vad en fritidsstuga betyder för en vanlig jobbare i ett storstadsområde med hårt och stressigt arbete och kanske en trist och tråkig bostadsmiljö? Jag är inte säker på att fru Olsson inser vad det betyder för vanliga människor att på sin fritid kunna resa till en fritidsstuga för vila och rekreation. Hade bostadsministern detta klart för sig tror jag inte att hon skulle gå och fundera på särskild beskattning eller generella restriktioner. En tredje fråga: Anser fru bostadsministern att huvudparten av de fritidshus som finns i vårt land och i den bohuslänska skärgården är av lyxkaraktär?

Herr talman! Uttalandet på presskonferensen i Uddevalla gällde de speciella förhållanden som är rådande i Bohuslän och som herr Hugosson också är väl medveten om. Jag sade där att man kunde tänka sig en extraskatt — t.ex. en differentierad fastighetsbeskattning. Men jag kan också nämna andra medel som man kan ta till och som aktualiserats exempelvis i motioner här i riksdagen. Man kan ha en planlagstiftning som binder användningen av fastigheter. Man kan ha en särskild förköpslagstiftning. Man kan också på något sätt åstadkomma ökade lånemöjligheter för människor som vill köpa äldre hus. Alla de här instrumenten kan, när man ser på det hela första gången, verka rätt trubbiga. Men vi måste ändå resonera oss fram till något sätt att hindra den nuvarande utvecklingen. Mitt uttalande har jag gjort i Bohuslän med tanke på de speciella svårigheter som finns där. Jag är mycket väl medveten om, herr Hugosson, den tillfredsställelse som människor känner över att kunna komma ut till ett fritidsboende i någon form. Men om vi skall ge många människor möjligheten att komma ut till just miljöerna på västkusten eller i fjälltrakterna kanske vi inte kan välja den formen att var och en har sitt fritidshus. Med den metoden når man inte alla människor och alla kan då inte få den avkoppling som fritidsboendet ger. Det är ändå konstaterat att varje fritidshus används ganska kort tid per år, och vi får kanske tillgripa andra medel än egna hus — exempelvis stugbyar för uthyrning —- just för att nå alla dessa människor som herr Hugosson talar om.

Herr talman! Det var en intressant politisk deklaration att var och en kanske inte skall ha rätt att ha en fritidsstuga i framtiden. Det var ju notabelt. Men, fru Olsson, presskonferensen gällde inte bara permanentbostäder. Den gällde bl.a. permanentbostäders omvandling till fritidshus, och på den punkten har vi inga delade meningar. Men i samband med presskonferensen ställdes frågan: Avser den här beskattningen alla fritidshus? Svaret på den frågan blev ett entydigt och klart ja från fru Olsson. Därför blir min fråga på nytt: Skall detta tas ur den vanlige inkomsttagarens plånbok? Det skadar tilltron till politiken att man när det börjar blåsa försöker krypa ifrån sina uttalanden och talar om någonting annat. Låt mig citera vad en journalist skriver i ett öppet brev i Göteborgs-Posten: ”I närmare tolv år har jag umgåtts med politiker eftersom jag så länge verkat som politisk journalist. Min kollega på Bohusläningen har nästan lika lång erfarenhet av politiker bakom sig. Varken han eller jag har under denna tid utsatts för ett beteende liknande bostadsministerns.” Detta skadar tilltron till politikerna. Det är fråga om förnekande av ett klart och entydigt politiskt ställningstagande. Jag vill därför ge fru Olsson chansen att nu här i riksdagen säga till fritidshusägarna i vårt land: Ni kommer inte att få någon lyxbeskattning av era fritidsstugor. Jag är medveten om att vi måste finna former för att begränsa omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus i våra bohuslänska fiskelägen. Men där finns redan den kommunala förköpsrätten. Tala med de centerpartistiska kommunalpolitikerna i de bohuslänska kommunerna — det är ju borgerlig majoritet i nästan varenda kommun i Bohuslän och de kan utnyttja den kommunala förköpsrätten.
Herr talman! Om en journalist skriver ett öppet brev i en tidning bör han också skicka det till den person brevet avser. Det är inte att fordra att man skall läsa alla tidningar varje dag. Jag har, herr Hugosson, tyvärr inte läst detta öppna brev. Om man vill ha en extra skatt på hus som övergår från permanentbostad till fritidshus, så kan det vara svårt att dra gränsen och undanta övriga fritidshus från den skatten. Jag har bara sagt att detta är en väg när det gäller att välja metod för att begränsa övergången från permanentbostad till fritidshus, och då medger jag att det är svårt att undanta de andra fritidshusen. Jag har vid ett annat tillfälle sagt att fritidsbyggandet kanske fått för stor omfattning under senare tid. Vi kanske måste stanna upp och se vad vi har utrymme till inom ramen för den fysiska riksplaneringen. Jag tycker för min del att det primära är, inte att var och en äger sitt fritidshus utan att så många som möjligt får möjligheter att komma ut i naturen.
Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka att jag icke har någon annan uppfattning än bostadsministern om det angelägna i att begränsa omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus i de bohuslänska tätorterna. Vi är fullständigt överens på den punkten. Det är inte den frågan diskussionen gäller. Frågan är: Skall man med beskattning lägga bördor på människor som kanske genom idogt sparande lyckats skaffa sig en fritidsstuga? Skall man göra det omöjligt för de människor som i dag som sparmål har en fritidsstuga att förverkliga detta sparmål? Och jag har ännu inte fått svar på frågan: Är huvudparten av fritidshusen på den svenska västkusten lyxfritidshus? I samband med ett besvärsärende som gällde ett lyxfritidshus — ett svartbygge i bostadsministerns egen hemkommun som fru Olsson godkände — sade bostadsministern att när vi i det ordinarie bostadsbyggandet strävar efter god utrymmesstandard bör vi se till att få en god standard även i fråga om fritidsstugorna. Vilket alternativ skall vi ha? Är det lyxvillor eller är det inte lyxvillor?

Herr talman! Herr Nygren har frågat industriministern om regeringen kommer att medverka till byggstart av planerade kraftverksbyggen i Åseleälven och Umeälven så att jobben kan tryggas för Juktans kraftverksbyggare. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Efter samråd med cheferna för jordbruksoch bostadsdepartementen får jag anföra följande. Statens vattenfallsverk har nyligen ansökt om tillstånd att bygga och driva kraftstationen Klippen. Med normal behandlingstid i vattendomstolen kan regeringens prövning av ärendet inte bli aktuell förrän våren 1978. De planerade kraftstationerna Åsele och Stenkullafors ingår i ett större sammanhängande utbyggnadsprojekt som omfattar även kraftstationen Volgsjöfors och korttidsreglering i den berörda älvsträckan. Behandlingen av vattenmålet, som således avser det sammantagna projektet, har fortskridit så långt att vattendomstolen med eget yttrande har hänskjutit frågan om tillåtligheten till regeringens prövning. Ärendet har remissbehandlats. De invändningar som rests mot projektet riktar sig främst mot utbyggnaden av Volgsjöfors, där bl.a. en för strömfiske värdefull forssträcka skulle gå förlorad. Även Åsele och Stenkullafors skulle beröra relativt stora bevarandevärden från främst den vetenskapliga naturvårdens, fiskets och rennäringens synpunkt. Utbyggnaden i Åseleälven, liksom f. ö. även Klippen, har i betänkandet Vattenkraft och miljö 3 placerats i klass 2 i den slutliga rangordningen och tillhör därmed den grupp som enligt riksdagens beslut bör behandlas i ett samlat ställningstagande till vattenkraftsutbyggnaden fram till år 1985. Med tanke på de förhållandevis stora bevarandevärden som skulle komma att beröras är det viktigt att frågan om utbyggnader i Åseleälven och av Klippen får avgöras mot bakgrund av ett samlat beslutsunderlag. Regeringen är därför inte beredd att förorda någon särbehandling av de aktuella projekten.
Herr talman! Den främsta anledningen till min fråga är att 400 byggnadsarbetare vid pumpkraftverksbygget i Juktan i Västerbotten riskerar att bli friställda inom ett år om inte de planerade kraftverksbyggena i Åseleälven får klartecken från regeringen senast sommaren 1977. Redan nu har drygt 30-talet arbetare varslats om friställning vid halvårsskiftet i år. För ytterligare grupper, bl.a. bergarbetarna, väntar varsel den närmaste tiden. Enda alternativet för dessa byggarbetare är att kraftverksbyggena i övre Åseleälven kan påbörjas. Medel har beviljats för kraftstationsbyggena i Stenkullafors och Åsele. Vattenfall har avtalat med vägverket om bidrag till finansieringen av en allmän väg som måste byggas i samband med utbyggnaderna. Turbin och generatorer till Åsele har beställts och delvis levererats till Vattenfalls förråd. Allt kan verka förberett för byggstart. Nu väntar bara klartecken från regeringen. Kommer inte det beskedet under sommaren i år försenas byggena ett helt år, eftersom dammbyggnadsarbetena är säsongberoende. Då kommer många hundra byggnadsarbetare i Norrland att bli arbetslösa under ett år. Det är det dystra läget, herr Johansson. Visst är det riktigt att riksdagen genom beslut 1975 har uttalat hinder för tilltåndsprövning. Men om viljan att trygga jobben finns inom regeringen kan riksdagen underställas förslag om att detta hinder undanröjs. Här gäller det jobben för 400 byggnadsarbetare i en del av vårt land där inga aternativa jobb finns. Den saken tycks den borgerliga regeringen och energiministern vara helt kallsinniga inför. Inte en enda rad i det långa svar jag fått på min fråga handlar om tryggheten i jobben för arbetarna i Juktan. Det gäller här också angelägna energitillskott, som vi snabbt kan behöva. Här gäller det ett vattenkraftsprojekt i ett område, där det endast finns ett mycket ringa motstånd mot en utbyggnad. Medel finns beviljade, och ett behövligt vägprojekt är avtalat med vägverket. Turbin och generatorer är beställda och delvis levererade. regionalpolitiska insatser och för arbetslöshetsproblemen i Norrlandslänen? Här gäller det frågan om jobb eller arbetslöshet för 400 vattenkraftsbyggare och tryggheten för deras familjer. Jag frågar energiministern: Berör inte detta energiministern och den borgerliga regeringen det minsta?
Herr talman! Det är naturligtvis herr Nygren obetaget att ta till brösttoner om sysselsättningen när vi diskuterar saker som vi är ense om. Men då borde han naturligtvis informera sig litet bättre. För det första har regeringen i budgetpropositionen anslagit medel till det här projektet. Det går att läsa på s. 341 i Bilaga 17 till proposition 1976/77:100. För det andra har riksdagen enhälligt beslutat att vi skall ha ett samlat ställningstagande till vattenkraftsutbyggnaden. Detta kommer, herr Nygren. För det tredje är inte — och det gällde även den socialdemokratiska regeringens planer — Åsele och Stenkullafors ett ersättningsobjekt för Juktan, eftersom detta projekt inte ger lika många jobb som toppsysselsättningen i Juktanutbyggnaden. Det är bara att läsa de sysselsättningskurvor som Vattenfall har levererat. Jag håller med om att det är viktigt att vi här får ett beslut, men det bör fattas i den ordning som riksdagen tidigare enhälligt har fastställt. Detta har jag arbetat efter i mina ställningstaganden.

Herr talman! Man kan vidga resonemanget och säga att i dag är 2 200 byggnadsarbetare mer eller mindre fast anställda hos Vattenfall, framför allt i Norrland. Om inte planerna på kraftverk i Åsele och Stenkullafors, i Klippen i Storumans kommun och i Vojmån i Vilhelmina kommun kommer till utförande så snabbt som möjligt riskerar dessa människor att vara av med sina anställningar i Vattenfall 1982. Så allvarlig är situationen, herr Johansson. Redan om två år är antalet anstä!lda nere i 600 å 700 man om ingenting händer. Om ytterligare ett år är man nere i 200 anställda i Vattenfalls vattenkraftsutbyggnad. Det är det allvarliga läget. 2 000 jobb försvinner om tre å fyra år, om inte regeringen visar handlingskraft. Nu säger herr Johansson att medel finns till projektet. Det sade jag också i mitt inlägg. Medel finns, man har träffat avtal om vägprojekt, man har beställt generatorer och turbin, och dessa är delvis levererade. Vad man väntar på är ett klartecken från regeringen. Men regeringen vill inte göra någonting förrän man får ett, som det heter, samlat ställningstagande. Skall då 400 byggnadsarbetare i Juktan gå arbetslösa i väntan på att den borgerliga regeringen skall åstadkomma ett samlat ställningstagande? Jag frågar herr Johansson: När och var skall dessa vattenfallsarbetare få jobb, när nu herr Johansson inte har för avsikt att ta något initiativ på detta område?
Herr talman! Sedan jag fick detta jobb har också jag noterat att den tidigare regeringens planläggning verkligen inte var särskilt långsiktig. Precis som herr Nygren säger kommer hela övre Norrland att långsiktigt drabbas av en nedgång i anläggningsarbetena. Därför har jag i samråd med Vattenfall beställt en fullständig kartläggning av Vattenfalls personalsituation beträffande avgångar, åldersfördelning, geografisk fördelning osv. inom de olika kategorierna. Vidare har jag tillsammans med Jonas Norrby kommit fram till att vi måste starta en ordentlig genomgång av olika tänkbara utbyggnadsprojekt i övre Norrland. En sådan kartläggning pågår inom Vattenfall. Den skall inte hindras av det som tydligen hindrade den tidigare regeringen, nämligen det faktum att utbyggnadsprojekten inte är formellt lönsamma. Här är det fråga om sysselsättningen. Jag delar herr Nygrens uppfattning på den punkten. Det gäller att kartlägga utbyggnadsprojekt som inte har starka motstående intressen och även om de inte är i och för sig direkt lönsamma. Den rapporten väntar jag mig omedelbart efter sommaren. Det stora problemet i övre Norrland, herr Nygren, är att vi har en mycket dålig framförhållning när det gäller sysselsättningen för anläggningsarbetare, något som naturligtvis i första hand är orsakat av den socialdemokratiska regeringens tidigare planering.
Herr talman! Nej, statsrådet Johansson, så enkelt är det inte att komma ur denna fråga. Den tidigare regeringen hade en beredskap för att komma i gång med de tre vattenkraftsprojekten Åsele, Stenkullafors och Volgsjöfors. Men det fanns en opinion mot Volgsjöfors. Därför lät man Vattenfall få ärendet tillbaka. Man försökte få i gång Åsele och Stenkullafors, som är Vattenfalls andel av det hela. Volgsjöfors ägs av Graningeverken. Vattenfall vill göra någonting. Man vill att regeringen skall handla. Det är en önskan från Vattenfall, från de anställda och från Byggnadsarbetareförbundet, som har varit tvingat att gå till utskottet, därför att energiministern är så kallsinnig på detta område att han inte intresserar sig för jobben. Jag har ännu inte fått ett enda ord från energiministern till svar på min fråga: Vad skall de kraftverksbyggare göra som nu blir friställda? Det gäller 30 i första omgången och flera till hösten. Vad skall de göra, medan regeringen företar denna genomgång av projekten och detta samlade ställningstagande, som nu tycks vara så viktigt att man inte kan ta något litet initiativ på detta område?
Herr talman! Herr Nygren har alldeles rätt. Det var ett viktigt beslut som fattades av en enig riksdag. Ett samlat ställningstagande och förslag från regeringen kommer. Jag har så snabbt det varit möjligt för mig satt i gång kartläggningsarbetena för att tackla den totala anläggningsarbetssituationen i övre Norrland. Tycker herr Nygren inte att det räcker, får han i så fall rikta kritik mot det som inte har gjorts tidigare. Vi gör vad som nu kan göras. Kartläggningen utförs av Vattenfall. Det är inte jag som har kopplat ihop dessa tre utbyggnadsalternativ, där Volgsjöfors ägs av Graningeverken. Det är naturligtvis ett komplicerande faktum. Men om bara ett av tre projekt var kontroversiellt, borde i så fall den gamla regeringen ha tänkt på detta och försökt genomföra projekten var för sig så att man inte hamnat i denna situation.
Herr talman! Jag konstaterar att jag trots detta långa skriftliga svar på min fråga och trots flera inlägg från statsrådet ännu inte har fått svar på frågan: Vad ämnar regeringen göra för att trygga jobben för de 400 kraftverksbyggarna i Juktan? Statsrådet Johansson har inte med ett ord berört det viktiga problemet, inte i det skriftliga svaret och inte i sina tre inlägg i debatten. Jag tycker att det vittnar om kallsinnighet mot människor som riskerar att bli arbetslösa, en kallsinnighet som jag tycker det är beklämmande att höra i denna kammare.
Herr talman! Jag noterar avslutningsvis bara att herr Nygren inte nöjer sig med svar angående det arbete som nu pågår för att så snabbt som möjligt få fram ytterligare projekt i övre Norrland. Det är ett intressant besked. Jag skall lägga det på minnet.

Herr talman! Herr Westerberg har frågat mig om jag är beredd att redogöra för regeringens syn på det ekonomiska läget i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen och om regeringen avser att vidta några speciella åtgärder med anledning av detta. Många allmännyttiga bostadsföretag har otvivelaktigt ekonomiska svårigheter. Dessa svårigheter beror bl.a. på överskottet på hyreslägenheter i vissa kommuner. Den minskade efterfrågan på hyreslägenheter har medfört att många lägenheter har blivit outhyrda. Hyrorna har inte stigit i takt med kostnaderna i fastighetsförvaltningen. Det gäller inte minst, som herr Westerberg har nämnt i sin fråga, kostnaderna för underhåll. Antalet outhyrda lägenheter har minskat under de senaste två åren 5 och antalet kommer, såvitt nu kan bedömas, att fortsätta att minska betydligt under de närmaste åren. Denna minskning av antalet tomma lägenheter kommer att ge förutsättningar för en förbättring av de allmännyttiga bostadsföretagens ekonomiska situation. Det är emellertid samtidigt uppenbart att tidigare uppkomna hyresförluster i olika former kommer att belasta företagens ekonomi även i framtiden. Enligt den ansvarsfördelning som gäller för stat och kommun har kommunerna ansvaret för att bostadsbyggandet får en lämplig omfattning och lämplig fördelning på husoch lägenhetstyper. I denna ansvarsfördelning ligger också att kommunerna bör ha det ekonomiska huvudansvaret för resultatet av sina bostadsförsörjningsåtgärder. Det gäller självfallet i hög grad när kommunerna genomför bostadsbyggandet genom sina egna företag. Det finns enligt min mening ingen anledning att ändra på denna grundläggande ansvarsfördelning. När det gäller det ekonomiska ansvaret för hyresförluster finns det en etablerad ansvarsfördelning. Vid statlig eftergift av hyresförlustlån gäller att huvudmannen i normalfallen får inlösa drygt hälften av lånen. I vissa fall kan kommunernas ekonomi bli hårt ansträngd vid inlösen av hyresförlustlån eller när andra kommunala åtgärder vidtas för att sanera de allmännyttiga bostadsföretagens ekonomi. I den mån kommunernas ekonomi i sådana fall blir så hårt ansträngd att statliga insatser kan behöva övervägas för att förbättra det kommunalekonomiska läget, är det andra medel än bostadspolitiska som får övervägas. Av vad jag har sagt framgår att regeringen inte har för avsikt att ändra på den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun när det gäller de allmännyttiga företagens ekonomiska situation. Däremot övervägs, som jag har nämnt i annat sammanhang, förslag från hyresrättsutredningen om förhandlingsordningen på hyresmarknaden samt byggadministrationsutredningens betänkande som kan ha betydelse för möjligheterna att finansiera s.k. överkostnader i bostadsproduktionen. Vidare har byggadministrationsutredningen föreslagit ett i viss mån utökat kommunalt ansvar för förlust på bostadslån. Frågan om finansiering av underhållskostnader övervägs f.n. inom bostadsdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Friggebo för svaret på min fråga. Efter 1960 och 1970-talens våldsamma utbyggnad av olika bostadsområden har nu inträtt ett betydligt lugnare skede. Antalet tomma lägenheter har minskat ganska kraftigt, och det finns t.o.m. vissa tendenser till en ökad efterfrågan på lägenheter och bristsituationer i vissa områden. När bostadsbristen i stort sett upphörde för några år sedan blev det i stället rätt stora ekonomiska problem i många av de allmännyttiga kom Nr 107 munala bostadsföretagen. Staten gick in med olika former av hyresför Torsdagen den lustlån som i vissa fall sedermera avskrevs delvis. Kommunerna fick 14 april 1977 gå in med en majoritetsdel, närmare bestämt 60 96, av det tillskott som behövdes för att täcka dessa hyresförluster, och staten täckte resten. Om de allmännytti Försämringen av bostadsföretagens ekonomi medförde minskade av = ga bostadsföretasättningar till löpande och periodiskt underhåll. Som statsrådet Friggebo gens ekonomiska säkert är medveten om har Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO = problem gått ut med rekommendationer om. hur mycket som skall avsättas för löpande och periodiskt underhåll i allmännyttiga bostadsföretag. Dessa beräkningar skall enligt uppgift göras så att man upprättar en plan för det reparationsbehov som företaget har under de kommande 30 åren. Dessa kostnader slås sedan ut jämnt över de 30 åren. På detta sätt får man fram hur mycket som behöver avsättas till reparationer för vart och ett av dessa år. Ett stort antal av de allmännyttiga bostadsföretagen har under senare år i spåren av det ekonomiska läget icke kunnat göra de avsättningar som dessa beräkningar givit vid handen. På detta sätt har ganska betydande ackumulerade underskott uppstått i avsättningar och reparationer. Det finns alltså ett reparationsbehov som man inte har pengar att tillgodose. Detta har även statsrådet Friggebo medgett i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Också i sitt svar i dag säger hon att det finns problem med detta, men jag tycker ändå inte att jag har fått något riktigt svar. Hur skall vi klara luckorna och möta de reparationsbehov som i dag finns och som inte kan täckas genom att läget successivt blir bättre? Skall det betalas direkt över kommunalskatten? Det kan ju inte vara lämpligt att kommande hyresgästgenerationer skall få bära hundhuvudet. Jag tycker det var ett ganska luddigt svar att man överväger finansieringen av underhållet i framtiden för bostadsföretagen. Det behöver göras något ganska snabbt för att rätta till dessa problem, som många hyresgäster i dag drabbas av.
Herr talman! År 1974 fattades ett beslut här i riksdagen som möjliggjorde en sänkning av kapitalkostnaden bl.a. för företag som det här gäller. Det gav ett utrymme för dem att göra större avsättningar till underhållet och bättre följa upp de underhållsplaner som är upprättade inom företagen. Detta har alltså riksdagen medverkat till. I första hand måste naturligtvis företagen själva uppfylla det grundläggande målet, som är att med egen kraft gå ihop, självfallet med de stora generella statliga stöd som utgår i botten till alla statsbelånade fastigheter. Och såvitt jag vet anstränger sig också företagen att uppfylla den målsättningen. Jag vet att herr Westerberg har gjort en utredning beträffande de allmännyttiga företagens ekonomiska situation. Såvitt jag förstår slutade 2 utredningen i en rekommendation att alla de undersökta företagen, så när som på ett eller ett par, skulle gå i konkurs. Vad gott det skulle medföra förstår jag inte riktigt, och de undersökningsmetoder som användes var mycket trubbiga. Låt mig säga att den översyn av underhållet som jag nämnt i mitt svar har sitt ursprung i det önskemål som riksdagen har haft om översyn av skillnader i skattehänseende beträffande underhållet mellan privata fastighetsägare och allmännyttiga. I det sammanhanget kommer självfallet underhållsfinansiering, underhållsavsättning och underhållskostnader upp som en naturlig del. Det ingår f. n. i bostadsdepartementets arbetsuppgifter att titta på detta.
Herr talman! När det gäller de kommunala bostadsföretagens ekonomi är det väl bara att konstatera att den är väldigt dålig. Med utgångspunkt i SABO:s egna rekommendationer och enligt sagesmän på SABO:s kansli görs det alldeles för små avsättningar i många företag. I den utredning som jag gjorde sade jag inte att företagen skulle gå i konkurs. Jag sade i stället att om företagen hade att följa aktiebolagslagens regler — det behöver de ju inte göra i och med att de är allmännyttiga — skulle deras eget kapital kunna betecknas som förbrukat, dvs. de har större skulder än tillgångar. Detta är ju ett otillfredsställande läge. Man har ett ackumulerat underskott i fråga om pengar som borde ha avsatts till reparationer — något som man inte kan tillgodose i framtiden. Det behöver ju tillskjutas nya pengar; annars måste företagen gå med vinst de kommande åren för att man skall kunna täcka in dessa underskott.
Herr talman! Även ett allmännyttigt aktiebolag måste följa aktiebolagslagens regler. Bolagen har också auktoriserade revisorer som granskar redovisningen, och revisorerna har inte kommit med de rekommendationer som herr Westerberg gjorde i sin utredning. Det är helt riktigt att de här företagen bör se till att de har tillräckliga reserver för att klara ett framtida underhåll. Jag tycker också det är riktigt att företagen nu strävar efter att förändra sin egen situation. Jag vet att ett sådant arbete pågår inom företagen, och det uppskattar jag. Samtidigt är vi medvetna om att på grund av den stora utbyggnadstakten under 1960-talet och de reparationsbehov som börjar uppstå i de allmännyttiga bolagens fastigheter är ett problem. Som jag har sagt håller vi inom bostadsdepartementet på att undersöka dessa frågor.

Herr talman! Herr Westerberg har frågat mig om jag är beredd att redogöra för min syn på att somliga allmännyttiga bostadsföretag enligt tidningsuppgifter den senaste tiden börjat ta ut speciella avgifter av hyresgästerna, avgifter som sedan skulle ha lämnats till hyresgästföreningarna för att täcka deras kostnader vid hyresförhandlingarna. Herr Westerberg har också frågat om regeringen kommer att vidta några åtgärder i anledning av detta förhållande. Herr Westerberg syftar på att vissa bostadsföretag och hyresgästföreningar inom ramen för det frivilliga förhandlingssystem, som f. n. tilllämpas inom hela den allmännyttiga bostadssektorn, har enats om att i hyran skall ingå en avgift som skall tillfalla hyresgästföreningen som kostnadsersättning bl.a. för dess förhandlingsverksamhet. De avgifter som parterna har enats om torde i flertalet fall ha fördelats likformigt mellan hyresgästerna, alldeles oberoende av deras medlemskap i hyresgästföreningen. I en del fall synes förhandlingsersättningen ha använts till att sänka medlemsavgiften till föreningen. I samband med att riksdagen förra året behandlade olika hyresfrågor uttalade riksdagen att det inte finns något hinder för att ett bostadsföretag genom bidrag eller eljest tar på sig ett visst ekonomiskt ansvar för hyresgäströrelsens medverkan i ett förhandlingsarbete som kommer alla boende till godo. Samtidigt tog riksdagen bestämt avstånd från ett förfaringssätt som leder till särskilda rabatter för hyresgäströrelsens medlemmar innebärande skilda hyresnivåer för medlemmar och icke medlemmar. Jag delar riksdagens uppfattning på den punkten. I justitiedepartementet övervägs f. n. det delbetänkande om förhandlingsordningar på bostadshyresmarknaden som i höstas lämnades av hyresrättsutredningen och som nyligen remissbehandlats. Betänkandet innebär att man efter mönster från det frivilliga förhandlingssystemet öppnar möjlighet att skapa förhandlingsordningar för hela bostadshyresmarknaden. Jag är inte beredd att nu ange hur ett regeringsförslag i ämnet kan komma att utformas och därmed inte heller vilken betydelse ett sådant förslag kan tänkas få med avseende på det problem som herr Westerberg avsett med sin fråga. Det är min förhoppning att riksdagen redan under den kommande hösten skall få tillfälle att ta ställning till en proposition om förhandlingsordningar på bostadshyresmarknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Friggebo för svaret på frågan, även om jag tycker att det inte gav så mycket i och för sig. Enligt civilutskottets betänkande 1975/76:26 är grunderna för hyreslagstiftningen att uppfatta så, att medlemskap i viss organisation i sig inte skall inverka på hyressättningen för den enskilde hyresgästen. Därom tycks vi i alla fall vara eniga. Utskottet valde alltså att uttala sig mycket starkt mot alla former av hyresrabatter som kunde tillämpas av olika organisationer. Trots detta har den senaste tiden ett antal allmännyttiga kommunala bostadsföretag börjat att på hyresgästföreningarnas begäran ta ut speciella avgifter av hyresgästerna. Dessa avgifter skall sedan lämnas till hyresgästföreningarna för att täcka deras förhandlingskostnader. I Stockholm har detta bl.a. lett till att man i hyresgäströrelsen sänkt sina medlemsavgifter eller återbetalat delar av dem. Civilutskottet skrev också i samma betänkande att det inte möter något hinder för bostadsföretag att genom bidrag e. d. ta på sig det ekonomiska ansvaret för hyresgästföreningarnas medverkan i förhandlingsarbete som kommer alla till godo. Det är just detta att det skall komma alla till godo som är mycket väsentligt. Under senare tid har jag fått många brev och samtal från hyresgäster, både sådana som är medlemmar i hyresgäströrelsen och sådana som står utanför, som definitivt inte anser att hyresgästföreningarna har tillgodosett deras intressen. I vissa fall har det funnits hus där samtliga hyresgäster har varit eniga om att de själva velat sköta hyresförhandlingarna, eftersom de inte tycker att den hyresgästsombudsman som skött förhandlingarna gjort det så som de önskat. Jag menar att förhandlingsmonopol för Hyresgästernas riksförbund mot hyresgästernas i ett visst område egen vilja är kränkade för hyresgästerna. Särskilt besvärligt är det när dessa hyresgäster sedan måste betala förhandlingskostnaderna som de inte vill acceptera. Det sker då genom en speciell avgift som läggs på hyran. Får sedan samma hyresgäster lämna ännu mer pengar till hyresgästföreningen, trots att de är motståndare till den, för fritidsverksamheter inom ABF, Unga örnar m.m., kan det bli ännu mer stötande. Bidrag till boendedemokrati skall inte bara gå till hyresgästföreningar. Det finns många andra grupper som behöver stöd. Tvångsutdebiteringen är, enligt min mening, en mycket negativ sak, och jag finner Birgit Friggebos svar mycket intetsägande. Just detta förhandlingsmonopol, kopplat till Hyresgästernas riksförbund, med tvångsutdebitering är någonting synnerligen negativt. Det måste vara hyresgästerna i resp. område som i första hand skall få förhandla och därmed inte behöva betala andras förhandlingar.

Herr talman! Jag vill påminna herr Westerberg om att det inte finns något förhandlingsmonopol för hyresgäströrelsen, om man bortser från de tidsbestämda avvecklingsförhandlingar på den privata hyresmarknaden som försvinner under nästa år. Även andra hyresgästsorganisationer kan förhandla om hyresvillkor, och hyresrättsutredningens förslag innebär inte någon ändring. Men låt mig säga att på denna punkt är det min mening att regeringens förslag till riksdagen i höst måste vara fullständigt klart, så att man inte bakvägen skapar ett förhandlingsmonopol för en viss bestämd rörelse. Jag vill sedan säga något om bakgrunden till förhandlingsersättningarna. De enskilda hyresgästerna har ju i sina kontrakt överlåtit till hyresgäströrelsen att överenskomma om hyra m.m. med fastighetsägaren, vilket innebär att förhandlingsresultaten kommer alla hyresgäster till godo så länge man använder lika hyra för lika lägenhet. Och det gör man såvitt jag vet. Jag kan dock förstå att framför allt hyresgäster, som exempelvis har gått ur hyresgästföreningen och som nu tvingas bidra till föreningens verksamhet över sin hyra, kan finna den ordningen svårbegriplig. Men med anledning av herr Westerbergs tidigare i debatten framförda fråga om de allmännyttiga företagens ekonomiska situation kan det nog generellt hävdas, att hyresgästföreningarnas förhandlingsverksamhet när det gäller att hålla hyrorna nere varit någorlunda framgångsrik och därmed också kommit icke medlemmar i hyresgästföreningen till godo.
Herr talman! Om det är ”framvägen” eller bakvägen som vi får en form av förhandlingsmonopol tycker jag är ganska ointressant. Frågan är hur det i verkligheten fungerar. Det är inte bara hyran man förhandlar om i hyresgäströrelsen. Det är en rad olika frågor om boendedemokrati, fritidsaktiviteter m.m. som kommer in. Det problem som jag önskar att man skulle komma till rätta med är följande. Mina sagesmän, som varit medlemmar av hyresgäströrelsen, har tillsammans med sina grannar i samma fastighet hos hyresmarknadsdomstolen velat överklaga det resultat som framkommit i hyresförhandlingarna men inte kunnat göra detta därför att de inte varit förhandlingsparter. Jag tycker att detta är beklagligt. Om statsrådet Friggebo är beredd att till hösten lägga fram ett förslag som innebär att man ökar möjligheterna för hyresgäster att genom sina föreningar, om de så önskar, ta upp sådana förhandlingar, är det naturligtvis tacknämligt.
Herr talman! På den punkten uttryckte jag mig mycket klart. Förslaget skall reellt innebära att hyresgästorganisation, oavsett koppling till Hyresgästernas riksförbund, skall ha möjlighet att förhandla. Men det är självfallet stora problem i detta sammanhang. Man kan inte ha två organisationer inom samma fastighet som konkurrerar med varandra, så att fastighetsägaren kan spela ut den ena mot den andra, utan det måste tillämpas någon form av majoritetsförhållande. Detta är svåra frågor, som vi kommer att överväga mycket noggrant. Vad gäller frågan om hyresmarknadsdomstolen har jag inte hört att det skulle existera något sådant organ. Det finns något som heter hy resmarknadskommittén, som är en frivillig förhandlingsorganisation mellan SABO och Hyresgästernas riksförbund. Självfallet kan inte enskilda människor vända sig dit. Däremot har varje hyresgäst i landet möjlighet att hos hyresnämnd få sin hyra prövad, oavsett om det har förekommit förhandlingar eller inte mellan hyresgästförening och fastighetsägare. Man kan också gå vidare till bostadsdomstolen för att få sitt ärende prövat.

Herr talman! Är det rimligt att man skall kunna drabbas av en straffavgift på flera tusen kronor för ett enkelt slarvfel i deklarationen? Flertalet svarar säkert ett obetingat nej på den frågan. Inte desto mindre innebär de nuvarande reglerna om skattetillägg i taxeringslagen att så kan ske. ”Medeltida” och ”barbariska” har skattetilläggen kallats av en av ledamöterna av regeringsrätten, landets högsta skattedomstol. Det är ett hårt omdöme. Men åtskilliga upprörande exempel visar att hårda omdömen är berättigade i en diskussion om skattetillägg. Dess bättre har regeringen visat att den är intresserad av att lindra reglerna om skattetillägg. I sin proposition nr 92 föreslår regeringen att skattetillägg skall utgå med 25 96 i stället för med 50 96 av den skatt som påförs efter rättandet av felaktigheten i sådana fall där den oriktiga uppgiften i självdeklarationen har kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för taxeringsnämnden. Regeringen säger att detta är ett provisorium men ett provisorium som är nödvändigt för att åtminstone något förbättrade regler skall kunna gälla redan fr.o.m. 1977 års taxering, alltså i år. I en motion har jag framfört för det första att riksdagen borde uttala att skattetillägg över huvud taget inte skall utgå i de fall där den felaktiga uppgiften lätt kan rättas med ledning av tillgängligt kontrollmaterial; för det andra att reglerna om skattetillägg i de övriga fall där sådana regler ändå kan vara motiverade inte skall kunna resultera i mycket olika straff vid ungefär samma typ av förseelser. För att i någon mån förbättra den provisoriska lösning som regeringen nu har föreslagit har dessutom i motionen framställts yrkande om att skattetillägg i de fall som avses i regeringens proposition skall utgå med maximalt 1000 kr. Utskottet, som avvisar motionsyrkandena, framhåller att skattetillägget inte är att betrakta ”som ett straff vid uppsåtliga deklarationsbrott utan som en sanktion av annat slag som avser att träffa även slarvfel av mindre allvarlig beskaffenhet”. Jag frågar därför: Bör slarvfel av ”mindre allvarlig beskaffenhet” kunna bestraffas med avgifter på över 1000 kr.? Att det finns gott om exempel på att skattetillägg med nuvarande bestämmelser har kommit att överstiga I 000 kr. torde det inte råda någon tvekan om. I gårdagens nummer av Expressen berättades om en sjukpensionär som av misstag råkat ta med en inkomstuppgift för fel år. Hans straff blev ett skattetillägg på 5 000 kr. Den skattedomen är överklagad, men i väntan på att eventuellt få rätt i högre instans tvingas nu denne man leva på socialhjälp. Är detta över huvud taget tillständigt i ett rättssamhälle? Om en småföretagare i sin deklaration ett år inte rätt förstår att som inkomst ta med föregående års utgående skulder, ett misstag som lätt kan begås av en icke bokföringskunnig och som lika lätt kan upptäckas av en rutinerad taxeringsnämnd, då blir straffet ca 1000 kr. med nu gällande regler — möjligen skulle det kunna bli 500 kr. efter genomförandet av den proposition som nu ligger på riksdagens bord — under förutsättning att skulderna har varit 3 000 kr. Men straffet blir minst 3 000 kr. i stället för 1000 kr. om skulderna varit 10 000 kr., trots att de fel som har begåtts i princip är identiska. Att den tidigare nämnde regeringsrättsledamoten räknat ut att de som har haft tillgång till de s.k. blå korten på SAS skulle kunna drabbas av krav på skatt och skattetillägg om sammanlagt 300 000 kr. per person för de fem senaste åren är måhända av mindre praktiskt intresse men kan vara ägnat att väcka eftertanke hos en del av kammarens ledamöter: Herr talman! Det är meningslöst att nu gå emot ett enigt utskott. Det finns också anledning att understryka att utskottet förväntar sig ett förslag från regeringen beträffande skattetillägg inom en snar framtid. Man får hoppas att det förslag som då läggs fram innebär väsentliga förändringar i reglerna om skattetillägg. Med reglernas nuvarande utformning har vi ett system som kan ge bisarra effekter, leda till att höga straff utdöms utan någon rättegång, till att ungefär samma förseelser drabbas av helt olika straff och till andra för rättssamhället ovärdiga företeelser. Låt oss därför hoppas att skattetilläggen i deras nuvarande utformning blir en parentes i den svenska skattelagstiftningens historia.
Herr talman! Då herr Ollén inte ställt något yrkande skall jag inte hålla på länge, men låt mig ändå nämna att det finns en historisk bakgrund till de här skattetilläggen. Det var ju tidigare så att den som gjorde skattefel drogs inför domstol. Man fick domstolsförfarande även för slarvfelen, och man kunde dömas till rätt höga böter. Det var helt enkelt ett domstolsförfarande för förseelser, även om dessa bara var av slarvkaraktär. För att få bort detta infördes skattetilläggen i administrativ ordning. Det kan nog inte bestridas att skattetilläggen har varit bra även ur den synpunkten att vi därigenom sluppit dra en mängd småmål inför de olika rätterna. Man kan naturligtvis säga att det i ett progressivt skattesystem innebär att det blir olika straff i kronor räknat beroende på olika inkomster, eftersom det är fråga om olika stora belopp när det gäller den undandragna skatten — eller, om jag inte använder ett så hårt uttryck — den skatt som skulle ha utgått därest inte något slarvfel hade gjorts. Det är ju i förhållande till hur mycket den som skulle ha gjort felet skulle ha tjänat på det som avgiften är satt, och därför är systemet inte så bisarrt och så tokigt som herr Ollén påstår. Vidare har man ju nu i förslaget gått ner till 25 26 och alltså sänkt skattetilläggen väsentligt. Då förslaget dessutom är att se som ett provisorium som man velat tillgripa inför årets taxering, tycker vi ändå det är ganska rimligt att anta propositionen som den är och avslå motionen.
Herr talman! Det gläder mig att herr Wärnberg emotser nya förslag i riktning mot ytterligare lindringar av skattetilläggen sådana som de nu är utformade. Jag vill bara beträffande de olikheter i skattetilläggen som i dag kan uppkomma instämma i att det naturligtvis är alldeles korrekt som herr Wärnberg säger, att olikheterna beror på vårt progressiva skattesystem. Men samtidigt är det ju så att en omkastning av siffror eller andra misstag av principiellt identisk natur kan leda till — just på grund av skatteprogressionen — mycket olika straff. Det kan då ifrågasättas om förseelserna är så olika att detta är motiverat. Det kan alltså röra sig om mycket stora skillnader i strafftillägg. Därför menar jag att det inte vore omotiverat att vid en framtida reglering av skattetilläggen allvarligt överväga att maximera dem. Detta vore dessutom inte någon nyhet, eftersom det för exempelvis förseningsavgifter redan finns en sådan maximiavgift.
Herr talman! Man kan inte i ett administrativt system utan någon form av rättegångsförfarande ange vilket slarvfel som är vilket, utan där behövs schabloner. Man måste helt enkelt ha klara linjer att gå efter så att man vet när skattetillägg skall eller inte skall påföras. Det går inte att ha det så som herr Ollén vill, att några tjänstemän ute på de lokala skattemyndigheterna skall säga att den här nog har fuskat, resp. inte fuskat, eller att det här är ett mindre slarvfel, etc., utan det måste finnas klara och entydiga regler. Det är vad det här förslaget innebär, medan herr Olléns förslag om hur felen skall bedömas och avgöras är helt omöjligt i det system som vi i dag har. Sedan har jag inte sagt att jag bara förutser att det finns sänkta avgifter i ett kommande förslag, utan jag kan också förutse höjda avgifter i vissa lägen.
Herr talman! Det som herr Wärnberg sade nu senast var det naturligtvis inte trevligt att höra. Vi diskuterar egentligen två olika saker: Den ena är frågan huruvida man kan låta bli att ta ut något skattetillägg alls i de fall då det är fråga om fel som mycket enkelt kan rättas till av taxeringsnämnderna med ledning av tillgängligt kontrollmaterial. Det är en litet större fråga, som bör bli föremål för behandling på vanligt sätt och som vi har anledning att återkomma till. Den andra frågan gäller maximigränsen, där jag i min motion har föreslagit I 000 kr., men man kan naturligtvis även diskutera andra gränser. Jag tror knappast att herr Wärnberg kan bestrida att det i och för sig vore tekniskt fullt möjligt att maximera skattetilläggen på det viset.
Herr talman! Herr Ollén vill faktiskt skapa nya skatteflyktsmöjligheter, där ett försök kan löna sig och där det inte kostar någonting om man misslyckas — det är ju egentligen vad herr Ollén rekommenderar! Om man kastar om två siffror och tjänar 10 000 kr. på det hela skall det ändå inte behöva kosta någonting! Det är ju sådant som herr Ollén propagerar för när han inte vill att man i det läget skall åläggas något skattetillägg. Det skulle ju då inte kosta någonting att försöka heller. Ibland uppstår givetvis fel på grund av slarv, men om det inte skulle bli någon påföljd alls, kunde det ju också vara medvetna försök att slippa skatt.
Herr talman! Jag tycker att det är litet hårt av herr Wärnberg att påstå att jag skulle ivra för att man skulle skapa möjligheter till skattefusk. Vad det är fråga om är ju sådana förseelser som för den som verkligen vill ge sig på skattefusk är det sämsta tänkbara alternativet — exempelvis att skriva 3 000 kr. i inkomst när det står 30 000 kr. på kontrolluppgiften. Det är ett mycket dumt sätt att skattefuska, om man skulle vilja det. Här gäller det den typ av fel som i vissa fall har lett till mycket höga skattetillägg, vilka har drabbat människor utomordentligt hårt. I en strävan att avbyråkratisera skatteoch taxeringshanteringen så långt möjligt borde vi allvarligt överväga att efterge straff i de här fallen, där det verkligen är fullt klart att den enskildes felaktiga uppgift lätt har kunnat korrigeras i efterhand.
Herr talman! Herr Ollén kan väl inte neka till att han propagerar för en linje som kort sagt kunde uttryckas så här: Går det så går det, och annars kostar det inget.

Herr talman! På vissa av samhällslivets områden är det särskilt viktigt att de ansvariga politikerna kan ge klara och långsiktiga besked. Ett av dessa är energipolitiken. Det är viktigt därför att verksamheten på många andra områden i samhället är beroende av tillgången på energi. Skall man kunna planera denna verksamhet måste man alltså i god tid få reda på eventuella förändringar i energipolitikens inriktning. Men det är också nödvändigt att energipolitiken planeras långsiktigt, eftersom val av teknik för försörjningen är styrande för lång tid framåt. För att planera och bygga t.ex. ett kärnkraftverk behövs åtta tio år. En ryckighet i planeringen leder till att man kan råka ut för störningar i energiförsörjningen, kapitalförstöring och självfallet svårigheter med sysselsättningen. Centerpartiet gav faktiskt i valrörelsen entydiga och långsiktiga besked i fråga om kärnkraften.

Det fortsatta ritningsarbetet avbryts omedelbart. Vidare ska det framgå, att byggandet av de fem påbörjade reaktorerna avbryts så snart kontrakten det medger. Går detta inte av ekonomiska skäl, byggs de färdigt men laddas inte.” Som bekant var Thorbjörn Fälldin på denna punkt inte beredd att dagtinga med sitt samvete. Centern kunde i valrörelsen också ge enkla och entydiga besked om hur förlusten av elkraft skulle klaras. Det var bara att isolera husen litet bättre, så skulle man spara dubbelt så mycket el som motsvarade de 13 reaktorerna. På enkelheten kunde man då inte klaga. Med valresultatet var det emellertid slut på långsiktigheten och klarheten: 1. Centern upptäckte att det man sparade genom att isolera hus var huvudsakligen olja, inte el. 4. Byggandet av aggregaten 7-10 gick vidare utan att man ens försökte bryta några kontrakt. 5. Aggregaten 11 och 12, som skulle stanna på ritbordet, arbetar man för fullt med, bl.a. på Uddcomb i Karlskrona. På alla dessa punkter har centern sålunda svikit sina energipolitiska löften till väljarna. Av detta borde följa att centern anpassade sin argumentering till sitt faktiska handlande. Det ärligaste och rakaste beskedet vore ju att medge att det gick inte i ansvarsställning att förverkliga den politik som centern gick till val på. Men icke så. I sitt svar till mig den 17 december 1976 säger industriministern att beskedet att kärnkraften skall vara stoppad 1985 ligger fast. Statsminister Fälldin anslöt sig till denna uppfattning i debatten med Olof Palme den 20 januari i år. Det är naturligt att vi efterlyser besked om hur detta skall gå till. Det är inte så långt till 1985, och det centern kallar ”marschen” går ju vidare. Under det här halvåret har vi ständigt fått nya besked: Först hänvisade man till regeringsdeklarationen, som emellertid visade sig innehålla endast principiella uttalanden av oklar innebörd. Sedan skulle villkorspropositionen, som angavs komma i månadsskiftet november-december, ge besked. När den till slut krystades fram långt in i januari skapades inte heller någon klarhet. Jag skall strax återkomma härtill. Så hänvisade man till bostadsdepartementets proposition om energisparande i fastigheter. Denna blev ett fiasko, eftersom det jämfört med Plötsligt är stopp för kärnkraften bara ett bland flera alternativ. Så hänvisade man till bostadsdepartementets proposition om energisparande i fastigheter. Denna blev ett fiasko, eftersom det jämfört med föregående år inte blev någon realökning av medlen för sparande. Det gick så långt att bostadsdepartementet utlovade ytterligare en proposition i samma ämne under samma riksmöte. Nu har vi via pressen fått besked om att bostadsdepartementet — eller rättare sagt statsrådet Olsson — misslyckats med att få fram den utlovade propositionen. Detta är, herr talman, en skandal, inte minst mot bakgrund av påståendena i valrörelsen. Redan har den första vintern gått utan att något rejält hänt på sparområdet utöver vad som tidigare hade beslutats. Man avslog t.o.m. det socialdemokratiska förslaget om en försöksverksamhet i Norrbotten. Vid behandlingen av planverkets förslag har regeringen gripits av beslutskramp, trots att verkets förslag leder till långt mindre sparande utsträckt på mycket längre tid än centern utlovade. Redan planverkets förslag kräver dels resurser, dels ingrepp i vår livsföring av ett slag som blivit en mardröm för den borgerliga regeringen, och framför allt dess centerpartister, som har ansvaret för berörda departement. Följaktligen står vi nu inför hotet att även nästa vinter går utan att något ytterligare rejält händer på sparsidan. I dag står det «Klart att en socialdemokratisk regering skulle ha satsat mer på energisparande än den borgerliga regeringen. Detta är kanske mer avslöjande än något annat i utvecklingen på energiområdet under det här riksdagsåret. Villkorspropositionen är alltså en del i den eländiga sönderfallsprocess som regeringens energipolitik utgör. När statsminister Fälldin inför det nya året uttalade att villkorspropositionen var regeringens dittills viktigaste politiska handling, var han aningslös nog att ge regeringen sämsta tänkbara betyg. T Redan då lagrådsremissen presenterades, uttalade Olof Palme att lagförslaget inte var något annat än ”kejsarens nya kläder”. Lagrådet ansåg att villkorslagen inte tillförde regeringen några nya handlingsmöjligheter. Man hänvisade till att regeringen med stöd av gällande atomenergilag kan föreskriva andra villkor eller i sista hand dra in meddelat tillstånd. Nr 107 För att stoppa kärnkraften behövs ingen villkorslag. Det räcker med atomenergilagen, politisk vilja och att centern står vid sitt ord. Villkorspropositionen har inte ens till syfte att stoppa kärnkraften. För det första: Det framgår redan av namnet att den anger villkor Särskilt tillstånd att för fortsatt drift av kärnkraftverk. tillföra kärnreak För det andra: Den berör över huvud taget inte aggregat 1-5 som tor kärnbränsle, var i drift vid regeringsskiftet. m.m. För det tredje: Det verkliga syftet — det framgår med allt större tydlighet — är att täcka centerns reträtt i kärnkraftsfrågan. Det är alltså inte juridiska eller tekniska problem som gör att de tre regeringspartierna gnetat och knåpat med den här propositionen först i kanslihuset, sedan i riksdagshuset, vecka efter vecka. Det har gällt att i detta dokument med hjälp av lösliga och tänjbara formuleringar skyla över meningsmotsättningarna så att man hjälpligt kan regera vidare ett tag till och skjuta en kris på framtiden. Att man inte lyckats särskilt väl framgår av den förvirrade diskussionen om aggregaten 11 och 12. Och även om man träffar en dålig kompromiss i den frågan ställs man snart inför nästa problem: Får Ringhals 3 laddas efter riksdagsbeslutet i dag? Får Forsmark 1 laddas senare? Den nya lagen lämnar inte svar på dessa frågor. Det enda vi vet är —- detta har t.o.m. energiministern nu erkänt — att det i sista hand är regeringen som har ansvaret och måste fatta det avgörande beslutet. Låt mig med två exempel belysa vad jag här har sagt.

I så fall bör ordet ”utgångspunkten” tas bort och ett rent krav föras in i lagtexten. Detta skulle naturligtvis leda till att samtliga aggregat fick stoppas. I stället för att i utskottsbetänkandet skapa klarhet på denna punkt orsakas ytterligare förvirring genom att man i proposition och betänkande bollar med uttrycken ”säker” och ”helt säker”. Resultatet blir en rättsosäkerhet för de kraftföretag som i lagen skall söka vägledning för sitt handlande. Hur folkpartiet och moderaterna kunnat delta i detta spel är för mig en gåta. Dessa två partier tröstar väl sig med att de till slut tar hem spelet i detta helt avgörande stycke i betänkandet genom följande sats: ”Att inte en rent drakonisk tillämpning av säkerhetskravet är åsyftad kommer till uttryck i det nyss återgivna citatet ur specialmotiveringen.” Här avser man alltså att ordet utgångspunkten ger en reservutgång vid tolkningen. Ordet ”drakonisk” blev alltså det som räddade den borgerliga enheten i de segdragna förhandlingarna om villkorspropositionen. Själv var jag 39 tvungen att gå till en uppslagsbok för att få klarhet. Följande stod att läsa: ”Drakon, grek. lagstiftare, lät som arkont i Aten 621 f. Kr. uppteckna fornattiska lagar, beryktade för överdriven stränghet. Därav drakonisk, sträng, hård, omänsklig.” Man skall alltså inte vara omänsklig när man tillämpar villkorslagen. Det är den vägledning som ges vid tolkningen. Mitt tips är att det var herr Wijkman som i slutskedet av förhandlingarna kom med uppslaget och att det var av omtanke om energiminister Olof Johansson. Även om det är omänskligt måste jag fråga utskottsmajoritetens företrädare vad man menar med att säkerhetskravet inte skall tillämpas drakoniskt. Jag vet att berörda företag och anställda kräver ett besked på den punkten. Och det bör ges i riksdagen före voteringen. Annars vet vi faktiskt inte vad vi röstar om. Det vore ju pinsamt i en av regeringens viktigaste frågor. Mitt andra exempel berör också den slutliga förvaringen och därmed den avgörande säkerhetsfrågan.

Vad säger man då i propositionen? Säger man att reaktorerna ovillkorligen skall stoppas? Nej, man säger endast att fråga uppkommer om driften av reaktorn bör fortsättas eller avbrytas. Det betyder alltså att även när man vet att man inte har tillgång till en helt säker förvaring skall driften kunna fortsätta. Jag skulle kunna ta fram fler exempel men detta räcker för att till slut ställa den avgörande frågan: På vad sätt leder villkorspropositionen till att kärnkraften stoppas senast 1985? 1. Reaktorerna 1-5 berörs över huvud taget inte av lagen. 2. För övriga reaktorer sätts inget stopp. Möjligen kan man säga att det bedrivs en viss kattoch råttalek med ägarna och de anställda vid de berörda kraftföretagen genom de suddiga skrivningarna om rätten till ersättning. Eftersom det sägs att ägarna till kraftföretagen skall ha sökt begränsa förlusten om och när det blivit ”uppenbart” att de nya villkoren inte skulle kunna uppfyllas, är det min bestämda uppfattning att ägarna har rätt till ersättning, även efter lagens tillkomst. Ingen annan än regeringen kan tolka vad den menar med drakonisk. Att det skulle vara uppenbart var regeringen står är en orimlighet, eftersom det var och varannan dag spekuleras om regeringskris på grund av denna fråga. Om regeringen inte själv kan komma fram till vad den tycker är det bra mycket begärt att kraftföretagen skall ha det klart för sig. Villkorslagen stoppar inte kärnkraften. Däremot skapar den en rättsosäkerhet. Därför har vi under utskottsbehandlingen skärpt vårt omdöme om lagen. Den är inte bara onödig utan också skadlig. Nr 107 Om man verkligen velat stoppa kärnkraften hade man i stället för Torsdagen den villkorslagen lagt fram en proposition med det innehåll centern uttalade 14 april 1977 sig för i valrörelsen.

Villkorspropositionen når ingenstans. Den är en labyrint, där de tre borgerliga partierna går runt utan att veta vart de är på väg. I normala fall brukar man väl sluta sitt inlägg i en debatt av det här slaget med några frågor till regeringens företrädare. Efter att ha läst villkorspropositionen och betänkandet måste jag emellertid konstatera att jag känner mig inte tillräckligt drakonisk för att ställa någon fråga till energiminister Johansson. Dessutom har jag konstaterat att i denna viktiga — regeringens hittills viktigaste — fråga är inte statsministern närvarande, inte heller energiminister Johansson. Jag får väl tolka det så att ingen av dem riktigt nådde fram till riksdagen den här dagen, då denna viktiga proposition behandlas. Som varm anhängare av parlamentarismens principer känner jag endast ett vemod över att ett sådant här dokument behövdes för att man efter 1976 års val skulle kunna bilda en majoritetsregering i vårt land. Det är också utomordentligt allvarligt, att regeringen efter sitt tillträde tvingats ägna så mycket tid åt tolkningen av detta dokument, åt taktiska finter om aggregaten 11 och 12 osv. I ett läge då regeringen energiskt borde bekämpa prisstegringarna, utlandsupplåningen och arbetslösheten ägnas månad efter månad den mesta kraften och tiden åt ett spel kring denna meningslösa proposition. Det är inte förvånande att människorna i vårt land känner stigande oro och otrygghet inför framtiden. Herr talman! Med stöd av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i utskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Det är min uppgift att belysa de säkerhetsmässiga bedömningar som ligger bakom reservationerna till näringsutskottets betänkande nr 23. Kärnkraftsdebatten är känsloladdad och ologisk. Säkerheten kring kärnkraften är hög. Kärnkraftsinspektionen är minutiöst noggrann. En fackföreningsman sade under ett besök vid ett kärnkraftsaggregat: Om 41 alla arbetsplatser i landet vore så här säkra! Sanningen är att kärnkraften redan nu är vårt säkraste energislag. Det är väsentligt farligare att arbeta i en kolgruva eller på en oljetanker än i ett kärnkraftverk. Ökningen av den radioaktiva strålningen genom utsläppen från koloch oljekraftverk, för att inte tala om svavelutsläppen, är allvarliga. Men ändå är det ingen som avser att ålägga dessa kraftproducenter att bevisa att sådana kraftverk är ofarliga innan de tas i drift. Kraftverksdammar kan brista. Det är farligare att bo i Umeå än i Simpevarp! Borde man inte ålägga dessa kraftproducenter att bevisa att ingen olycka kan ske, att inga kraftverksdammar kan brista? Nya energikällor är också farliga. Naturgasen kan kanske bli en ny energikälla för oss. Det är en brandfarlig gas, transporterad i rör med över 90 atm tryck, alltså med ett tryck som överstiger 90 kg per cm?. Transport sjöledes av flytande naturgas har blivit aktuell. Skulle brand, eller rättare sagt explosion, uppstå i en båt med en sådan transport i Öresund, då vore det sannerligen mycket säkrare att bo i Simpevarp! Naturligtvis måste då kraftproducenterna bevisa att ingen sådan olycka kan ske, om villkorspropositionens tankegångar skall bli en princip. Energiskogar kräver våtmark och konstgödsling. Naturligtvis måste nu producenten innan anläggningen tas i bruk bevisa att Europarådets värdering av våtmark är fel och att konstgödningen inte skadar! Det är inte bara Rasmussen-rapporten och dess berömda meteorsten, som jag har talat om tidigare här i kammaren, som ger belägg för att debatten om kärnkraftens säkerhet är överdriven och ologisk. Men eftersom debatten är som den är och har tillkommit mycket av känsloskäl, har den i sig själv blivit ett hot mot säkerheten. Den kan tvinga fram lösningar innan de är utprovade. Det gäller särskilt om enskilda ekonomiska värden står på spel. Debatten här i kammaren den 14 december i fjol om efterborgen är ett exempel på ett sådant riskläge. Villkorspropositionen som vi diskuterar nu är ett annat. Kravet på efterborgen för Forsmark framstod från den här synpunkten som befängt. Jag försökte här i kammaren att få utskottskamraterna att inse att enskilda inte kan åläggas risken för framtida politiska känslokast och försökte också i medkänsla få dem att finna reträttvägar genom att tolka kravet på efterborgen som ett olycksfall i en ny och tvehågsen regerings arbete eller som en bestämmelse utan innebörd. Men utskottsmajoriteten kände sig slaviskt bunden och stod icke att rubba. Förhållandet är nu detsamma med den s.k. villkorspropositionen. Därmed tar vi risken av forcerade lösningar i säkerhetsfrågan. Genom villkorspropositionen uppstår en förvirrande oklarhet om hur regeringen övertar det ansvar som enligt atomskyddslagen och strålskyddslagen åvilar kärnkraftsinspektionen och strålskyddsinstitutet. Herr talman! Av säkerhetsskäl yrkar jag avslag på propositionen 1976 77:23. Villkorspropositionen gäller endast avfallet. Det måste betyda att re Nr 107 geringen nu anser reaktorsäkerheten i övrigt betryggande. Men på av Torsdagen den fallsområdet har det också hänt en del som gjort villkorspropositionen 14 april 1977 onödig. skisser yin rk Rn Aka-utredningen skrev för över ett år sedan att med då känd teknik = Särskilt tillstånd att var avfallshanteringen möjlig att lösa på ett betryggande sätt. Detta var = tillföra kärnreak Aka-utredningens ledamöter eniga om, och bland dem fanns ju före = tor kärnbränsle, trädare för alla riksdagspartier. Det fanns särskilda yttranden men inga — m.m. reservationer. Ett särskilt yttrande, det av herr Takman i vänsterpartiet kommunisterna, belyser på ett mycket intressant sätt hur ologisk kärnkraftsdebatten är. Herr Takman pekar på att kärnkraften utgör endast en mycket ringa del av den militära atomhanteringen i världen och att risken med avfallet härifrån är obetydlig vid sidan av alla de militära stridsspetsar som finns lagrade överallt i världen. Herr Einar Larsson, jordbruksutskottets värderade ordförande, hade också ett särskilt yttrande där han vände sig mot att Aka-utredningen endast hade behandlat känd teknik. Man kan möjligen fråga sig vad den annars skulle ha behandlat. Aka-utredningen är givetvis det offentliga material som ligger till grund för villkorspropositionen. Det är då märkligt att departementet ännu inte, trots påtalande vid statssekreterarens besök i utskottet, har lagt fram någon sammanställning över remissyttrandena. Allt det omfattande arbete som remissinstanserna, landets ledande sakkunskap vid sidan om utredningen, har lagt ned går oss därför förbi i denna avgörandets stund. Ett sådant underlåtande kan inte vara ett misstag — det måste vara medvetet. Vi kan bara dra slutsatsen att remissyttrandena inte utgör något stöd för villkorspropositionen utan tvärtom och därför med avsikt har undanhållits. Detta styrker ytterligare vårt krav på bifall till reservationen I Upparbetning av avfallet betyder ju att man av avfallet gör bränsle på nytt. I regeringsdeklarationen är det ett oeftergivligt krav att upparbetning skall ske. Nu är det inte ett villkorslöst krav i villkorspropositionen. Och när nu Amerikas president Jimmy Carter också har anslutit sig till linjen att man kan förvara utan upparbetning är det kanske angeläget att framhålla att det var de två socialdemokraterna i Aka-utredningen jämte herr Wijkman som krävde ati även förvaring utan upparbetning skulle belysas. Inga Thorsson har också i flera sammanhang hävdat en sådan linje. På det år som har gått sedan Aka-utredningens betänkande lades har det hänt en hel del. Aka-utredningen hade att ta ställning till tre metoder för förvaring av avfall: ingjutning i asfalt, i glas och i keramik. Av de metoderna rekommenderades glas. Nu ser ASEA:s högtryckssintrade keramik ut att skingra all tveksamhet kring avfallsförvaringen. Det är en svensk metod som kan bli en världsartikel. Om inte regeringen tvekar. Plutonium av den långlivade isotopen vapenplutonium är en tung beståndsdel i vad som erhålles efter den första upparbetningen. Om man använder det upparbetade avfallet, det nya bränslet, en gång till får man 43 ett nytt avfall, som nästa steg i bränslecykeln. Det avfallet är dock så förorenat av den mera kortlivade isotopen plutonium att det är oanvändbart för mili damål. Men man kan också enligt en nu skönjbar teknik denaturera bränslet så att man får ett för stridsändamål icke användbart plutonium. Att denaturera sprit innebär ju att man tillsätter litet träsprit till spriten så att den blir omöjlig att dricka — förhoppningsvis. Här kan man denaturera bränslet med uran eller torium, och det gör avfallet odugligt för stridsändamål. Denaturering med torium kräver en utveckling av snabbare reaktorer, och kring en sådan utveckling pågår arbete litet varstans i världen. Så mycket har alltså hänt och händer på avfallsområdet att villkorspropositionen nu bör vara meningslös även för den argaste kärnkraftsmotståndare. Det förefaller av anslutningen i utskottet att döma som om riksdagen inte kommer att bifalla reservationen 1, och då är följande förtydliganden angelägna. Propositionen uttalar inte att en svensk upparbetningsanläggning skall projekteras. Med anledning av tveksamheten mot upparbetning bör riksdagen nu uttala att en sådan projektering inte bör förhastas. Jag yrkar därför bifall till reservationen 3. Av samma skäl bör det nu inte krävas av kraftverksföretagen att de skall förete upparbetningsavtal utomlands. Därför yrkar jag bifall till reservationen 4. Det är — inte minst av säkerhetsskäl — angeläget med ett internationellt samarbete om avfallsproblemen. Därför bör riksdagen göra det uttalande som innefattas i reservationen 5, som jag alltså yrkar bifall till. Åtgärder för central lagring bör komma till stånd inte minst för att öka handlingsfriheten. Därför fordras ett uttalande av riksdagen, och jag yrkar bifall till reservationen 6. Riksdagen bör uttala — inte minst av säkerhetsskäl — att bränsleförsörjningen skall handläggas under parlamentariskt inflytande. Bifall, herr talman, till reservationen 7. Samhällets ansvar för forskningsoch utvecklingsarbete kring avfallet bör slås fast genom ett uttalande av riksdagen, och jag yrkar bifall till reservationen 8. Jag yrkar även bifall till reservationen 9, som gäller ett uttalande av riksdagen om större resurser för forskningsoch utvecklingsarbete.

Herr talman! Det finns många sätt att fördunkla och smita ifrån en viktig politisk fråga. Ett sätt är att söka förvandla den till ett formellt spörsmål och överlämna den till juristerna. Sönderhackad i meningslösa tolkningsresonemang kan då frågan hållas flytande utan att man någonsin berör dess kärnpunkt. Det är denna metod regeringen valt. Kärnkraftsfrågan är minst av allt en juridisk tolkningsfråga. Den är knappast ens - om man spetsar till det en smula — en teknisk fråga. Den är mer eller mindre alltigenom Nr 107 en politisk och ekonomisk fråga, en fråga för det direkta politiska ansvarstagandet och för det offentliga samvetet, en fråga för folkets och nationens bedömning och avgörande. Det är just därför regeringen finner. = den farlig. Det är därför regeringen söker göra den till just vad den minst = Särskilt tillstånd att av allt är — en juridisk fråga. tillföra kärnreak Nu är det ju klart för alla och envar varför det blivit så. Regeringen tor kärnbränsle, har ingen linje i kärnkraftsfrågan — som regering betraktad. Det existerar m.m. ingen regeringspolitik när det gäller energin. Det är det man tror sig kunna dölja genom att föreslå en lag som politiskt kan tolkas efter behag: av centern som bekräftelse på dess linje, av moderaterna som ett föga viktigt formalvillkor, som inte på något sätt kommer att hindra fullföljandet av det svenska kärnkraftsprogrammet. Vi från vpk menar att detta är ett politiskt bondfångeri av en storleksordning, som kommer att ge näring åt den tyvärr alltmer spridda uppfattningen om politik som svarta affärer och om politiker som kroniska opportunister. Vi frågar regeringens företrädare rent ut: Hade det inte varit mycket bättre att ta en öppen diskussion om de tre regeringspartiernas faktiska linjer i kärnkraftsfrågan i stället för att hyckla enighet kring något som man i verkligheten inlägger minst tre olika betydelser i Vpk anser att det nu måste vara slut på dessa dimridåer och detta sidosteppande. Moderaterna skall inte försöka hyckla att de är överens med centern, för det är de inte. De är i stället överens med socialdemokraterna. Och centern skall inte hyckla och säga till folk att det här betyder stopp för kärnkraftsutbyggnaden, för om det vore riktigt skulle centern aldrig få moderaterna med på det, och därför är det inte sant att säga så. Det hade varit bättre och hederligare, om vart och ett av regeringspartierna sagt vad de egentligen tänkte i denna fråga i stället för att försöka få folk att tro att man vill utforma en gemensam linje i egenergipolitiken, något som dessa partier ändå aldrig haft för avsikt. Jag vill vända mig till de av centerns ledare och talesmän som är närvarande här. Statsministern och industriministern är inte här. Jag har blivit van vid att det är industriministerns fasta praxis att inte vara närvarande när någon från vpk talar. Ni vet att det finns en mäktig och ansvarsmedveten opinion i detta samhälle, en opinion som ifrågasätter kärnkraftssamhället från många utgångspunkter. Inget har skadat denna opinion och dess sak mer än vad centerpartiet har gjort. Genom att inte tala om var ni verkligen står sprider ni misstro och politisk passivitet. Genom att missbruka de röster ni rakat åt er på kärnkraftsfrågan avväpnar ni i verkligheten dem som litat på er, och ni sprider därmed förakt för politik. Genom att tala om avveckling i allmänna termer utan att ens ta upp de mest näraliggande problemen, nämligen en alternativ sysselsättningsplanering för byggnadsoch anläggningsarbetare, skapar ni en blotta som kan utnyttjas för de mest kortsiktiga och demagogiska angrepp. 45 Genom att göra kärnkraftsfrågan till en "lagfråga döljer ni vad som verkligen krävs för att man skall kunna avveckla och onödiggöra kärnkraften. Ni vill få folk att tro att en ekonomi, byggd på rovdrift med naturresurserna, byggd på en hämningslös privatbilism, byggd på massexport av råvaror och energikrävande halvfabrikat samt underkastad storfinansens och marknadsspekulationens krafter, skulle kunna avstå från kärnkraften. Det är ju illusioner ni sprider, illusioner som till ytterlighet skadar den sak ni i valrörelsen påstod er företräda. Det finns bara en väg att gå, om man vill frigöra sig från kärnkraften. Det är att stegvis och planmässigt dämpa rovdriften och de delar av ekonomin där energin används till att misshushålla med naturresurser och slå ut arbetare. Det är att medvetet dämpa privatbilismen, främst i de stora städerna, till förmån för en medvetet gynnad kollektivtrafik. Det är att höja den allmänna förädlingsgraden i ekonomin, producera mindre energikrävande halvfabrikat och mer högt förädlade och förfinade produkter, eftersom de senare som regel kräver mindre mängder råmaterial och energi per arbetare. Det är att organiserat och med uttrycklig lagstiftning kräva samordning av företagens och kommunernas energiplanering, så att spillvärme och mottryckskraft i industrin snabbt och effektivt kan tas till vara. I centerpartiet vet man att detta kräver ingripanden, oförenliga med privatkapitalets makt över resurser och produktionsinriktning. Man vet också i centern att detta skulle kräva ett planmässigt program på lång sikt, där man aldrig kan lita till privat vinst och marknadsmekanismer som någon ledande faktor. Nu får ni äntligen i centerpartiet välja: planmässighet och förändring av produktionens struktur på sikt efter politiska mål och därmed också ett möjligt framtida oberoende av kärnkraft — eller kapitalets frihet i ett samhälle efter moderaternas ideal och därmed en ohämmad kärnkraftsutbyggnad efter storindustrins och rovdriftsintressenas sinne. Så ser centerns vägskäl ut, och frågan gäller: Vart vill ni gå? Det finns emellertid skäl att också vända sig till socialdemokratins företrädare i den här frågan. Ni vet ju också mycket väl att den storfinans som driver kärnkraftens utbyggnad som en grundläggande intressefråga är på offensiven. Ni vet att amerikanska kapitalintressen, t.ex. kärnkraftsbolaget Westinghouse, har skickat hit särskilda propagandaagenter, som skall hjälpa till att bekämpa den mot kärnkraften kritiska opinionen. Ni har ju en sådan kritisk opinion också inom ert eget partis led. Hur kommer det sig då att ni i denna fråga så envist och utan varje spår av flexibilitet och självprövning ställer er på samma linje som moderaterna, den svenska storfinansen och den amerikanska atomindustrin? Varför uppträder socialdemokrater så ofta till förmån för en internationell spridning av kärnkraftsteknologin? Varför är t.ex. den västtyska socialdemokratin den mest hänsynslösa exportören av teknologi till Brasilien, som skulle möjliggöra Brasiliens framträdande som ny atomvapenmakt? Varför är den västeuropeiska socialdemokratin till så stor del den mest fanatiska motståndaren till president Carters försök att begränsa — Nr 107 exporten av plutonium och kärnteknologi? Jag menar nu inte att den svenska socialdemokratin är moraliskt skyldig att så att säga stå upp för Helmut Schmidt, lika litet som vårt parti. är moraliskt skyldigt att stå upp för andra kommunistiska partiers ställ — Särskilt tillstånd att ningstagande till kärnkraftsfrågan och dess olika komplikationer i olika = tillföra kärnreakländer. Det är dock något att notera, eftersom det finns en faktisk över — tor kärnbränsle, ensstämmelse mellan den väldigt ensidiga linje som socialdemokratin — m.m. här bedriver och den som t.ex. den västtyska socialdemokratin har gått in för. Från vpk:s sida vill vi ställa problemet så: Är det inte dags att fråga vad slags samhälle arbetarrörelsen skall strida för? Är det kärnkraftssamhället som den skall mobiliseras för? Är det rovdriften på malm och skog? Är det den stora förmånen att få slänga halvfabrikat i gapet på den utländska stålindustrin? Det duger nämligen inte att säga — och det kan inte betonas ofta nog = att man vill ha kärnkraften för att rädda jobben. Med den speciella koppling som energipolitiskt och ekonomiskt-strukturellt finns här i Sverige räddar kärnkraften inga jobb. Det som skapar behov av kärnkraft i Sverige är ju i första hand den produktion där sysselsättningen faktiskt minskar, där utslagningen av arbetare är som hårdast och där ökad tillförsel av kärnkraft kommer att driva på denna koncentrationsoch utslagningsprocess. Det är den produktion som genom överuttag av skog och malm hotar den framtida sysselsättningsbasen på sikt i stora delar av landet. Man måste ju någon gång sluta med att diskutera så ansvarslöst och kortsiktigt. Man kan inte mobilisera kortsiktiga skråintressen för att bygga kärnkraftverk, bara för att byggnadsverksamheten där skulle skapa arbete. Det är lika snävt och demagogiskt som att kräva ökade rustningar för att vapenindustrin skall få trygg sysselsättning eller att kräva mer kalhuggning och förstörelse i skogen för skogsarbetarnas skull. Så kan man inte resonera, i synnerhet som det finns mycket bättre och varaktigare sysselsättning för byggnadsarbetare än att ligga ute på landet i baracker och bygga energikrävande kärnkraftverk. Någon gång måste frågan ställas: Vad slags samhälle vill vi ha? Vad slags behov skall produktionen tillgodose? Hur skall man hushålla med råvarorna? Hur skall man komma till rätta med privatbilismens slöseri och miljöförstöring? Hur skall man kunna utveckla industrin så att den blir mindre rovdriftsbetonad, så att den når höga grader av förädling, som kan ge maximalt med jobb samtidigt som den tar måttliga mängder elkraft och förbränningsenergi? Som socialister hävdar vi i vårt parti: Rovdriften, slöseriet och den socialt innehållslösa varuproduktionen och förbrukningen skall inte bli tecknet på de arbetandes underkastelse under profitsamhället. En förskjutning mot mer och högre förädling i produktionen, en gradvis omfördelning av resurser mot socialt betydelsefull produktion, det ger sam 47 tidigt och på sikt bättre energihushållning och fler arbeten. Beroende på hur man satsar i den framtida produktionen kan man vid viss given mängd energi få flera hundra tusen arbeten mer eller, vid oförnuftig satsning, mindre. Men den här vägen att förena en bra energihushållning, ett framtida oberoende av och frigörelse från kärnkraften med en fullsysselsättningspolitik kan man bara gå om arbetarrörelsen har en politisk vilja att styra ekonomin i annan riktning än storfinansens önskemål och atomindustrins intressen. Grunden för en sådan politisk viljeinriktning hos folkets flertal är vad en socialistisk, en antikapitalistisk, en antiborgerlig arbetarrörelse måste ta som sin uppgift att arbeta fram. Herr talman! Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till motionen 881 i de delar som nu är i fråga samt motionen 1338 i vad avser avslag på regeringens proposition.

Herr talman! Herr Jörn Svensson undrade varför inte socialdemokratin var litet mer flexibel och mer inställd på självprövning och öppen och känslig för kritiska synpunkter. Vi för faktiskt en ganska fri och öppen debatt i vårt parti. Vi gör det innan vi tagit ställning, men när vi tagit ställning står vi upp och försvarar vår ståndpunkt och förklarar och informerar varför vi intagit den. Jag tycker inte att Jörn Svensson är rätte mannen att tala om flexibilitet och självprövning efter det att man kastat ut John Takman från stockholmslistan, en kommunistisk ledamot av denna kammare som var för kärnkraften. Man har ju också sprängt det relativt lilla vänsterpartiet kommunisterna och med enorm hårdhet kastat ut dem som var avvikande och oliktänkande. Jag tycker att man inte därefter skall tala till andra partier om att visa större flexibilitet och självprövning. Det borde nog herr Jörn Svensson ha tänkt på innan han var med och ordnade partisprängningen för ett tag sedan.

Herr talman! Jag förvånar mig ständigt över hur ofta det gamla demagogiska tricket upprepas i denna kammare. När man ställer en allvarlig seriös fråga om folkets, nationens, den svenska arbetarrörelsens och arbetarklassens politiska och ekonomiska framtid, då börjar Ingvar Carlsson i Tyresö att tala om någonting helt annat, som vi inte berört, och han talar om det på ett egendomligt sätt. Vad jag vet är det inte ovanligt inom socialdemokratin att när en riksdagsledamot har passerat 60-strecket, så anses det vara en rimlig kutym att han lämnar platsen för yngre krafter. Jag kan inte se något orimligt i att vi tillämpar samma sak. Jag vill också påpeka att ingen har blivit utkastad ur det kommunistiska partiet. Det har skett en utbrytning av en liten grupp i partiet, som haft — Nr 107 en annorlunda ståndpunkt än partiet och inte velat erkänna partiets ståndpunkt i en rad viktiga frågor. Men denna grupp har brutit ut sig själv. Det har inte varit tal om att vare sig jag eller någon annan medverkat I i något utkastande. Detta vet naturligtvis herr Carlsson. Särskilt tillstånd att Men till den huvudfråga som det gäller! Det är ju detta att det starka = tillföra kärnreakberoende av kärnkraften som den svenska ekonomin kommit att utveckla — tor kärnbränsle, har sin orsak i en mängd historiska klassiska drag i denna ekonomis m.m. utveckling. Det beror på en mycket hög grad av anknytning av kapitalresurser och energi till produktionen av energikrävande råvaror och halvfabrikat som ger ringa eller rent av minskande sysselsättning. Jag menar att det kan ju inte vara arbetarrörelsens uppgift att vidmakthålla en sådan hushållning. Det måste vara arbetarrörelsens uppgift att se till att man arbetar sig bort från denna typ av rovdriftshushållning, eftersom den på 20-30 års sikt är utomordentligt farlig. Den medför förutom energipolitiskt beroende en mängd andra nackdelar: svag export, stark utslagning, koncentration av företagsenheter, stora risker för de regioner som är beroende av dess sysselsättning. Det är då jag menar — och det tycker jag inte är ett orimligt krav, Ingvar Carlsson — att vi skulle kunna diskutera den framtida linjen på ett seriöst sätt. Jag vägrar nämligen att tro att det skulle vara så illa beställt inom socialdemokratin — även om ni naturligtvis har era berättigade disciplinära krav på era medlemmar, liksom vi har på våra — att ni för all framtid skulle stå fast vid samma linje och samma grundläggande synsätt i kärnkraftsfrågan som det moderata partiet. Det är väl inte något smickrande sällskap. Jag tror att alla parter skulle vinna på en mer öppen diskussion från det stora arbetarpartiets sida i denna fråga.
Herr talman! Jag tror att man skall diskutera sakfrågan, och man skall ha en öppen och fri debatt kring den. Det har vi haft i vårt parti. När beslutet är fattat har man skyldighet att stå för det och försöka redogöra för det. Däremot tror jag det är tämligen ofruktbart att som Jörn Svensson försöka bevisa att kärnkraften t.ex. är dålig därför att också det moderata partiet har röstat för den och att utnyttjande av kärnkraft därför skulle vara ett bevis på kapitalistisk utsugning. Herr Castro var nyligen i Moskva och förhandlade med sina partivänner där. Med sig hem i bagaget hade han, symboliskt uttryckt, ett kärnkraftverk. Inte var det för att åstadkomma någon kapitalistisk utsugning, utan det var för att man skulle ha bättre möjligheter att använda energi på Cuba. Detta visar att den koppling som Jörn Svensson gör till olika grupperingar, i stället för att diskutera sakfrågan, är mycket olycklig från hans egna utgångspunkter.
Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö undviker att tala om det som är det verkliga problemet, därför att han tydligen tror att jag så att säga är enbart ondskefull i den här debatten och enbart vill åt honom. Det är nu inte alls fallet. Självfallet kan man hysa en mer eller mindre principiell motvilja, av olika skäl, mot kärnkraften. Men om man ser det från politisk-ekonomisk synvinkel och bortser från andra synpunkter är det otvivelaktigt så, att man kan bedöma kärnkraften olika beroende på i vilket system den fogas in, vilka intressen den tjänar, vilken typ av produktion den tjänar. Det är ju så med alla slag av energi och alltså även med kärnkraften. Därför går det inte att göra jämförelser med ett ekonomiskt system som är annorlunda än vårt. Att jag tar upp den här litet obekväma men intressanta frågan varför socialdemokraterna och moderaterna kom att bilda majoritet på sin tid här i kammaren när det gällde att driva det svenska — f. ö. internationellt sett mycket stora — kärnkraftsprogrammet beror på att Sverige ju är ett kapitalistiskt land. Sverige har en viss ekonomisk struktur som gäller här och icke på Cuba eller i Västtyskland eller någon annanstans. Moderaterna kom ju i sitt ställningstagande att stå för inte bara att de var för kärnkraft i största allmänhet, utan de var för en typ av ekonomiskt system, en typ av hushållning som har mycket specifika drag och som har allvarliga inslag av rovdrift, miljöförstöring och misshushållning med människor och resurser.

Beträffande detta att ni har diskuterat vill jag säga att även vi har haft en energidiskussion, med en majoritet och en minoritet, och fattat ett beslut om partiets politiska linje i frågan. Men båda partierna hade ju diskussionerna före valrörelsen. Sedan kom valrörelsen där det visade sig att frågan ingalunda var ointressant för människorna. Jag tror att det skulle ha varit av stort intresse och till stor fördel för den svenska arbetarrörelsen, om den socialdemokratiska ledningen hade visat litet större flexibilitet. Som det nu var stötte ni bort en rad ärliga och seriösa kritiker som tvivlade på det framtida kärnkraftssamhällets välsignelser. Dessa tvivlare kunde vi haft glädje av, för hade vi haft dem samlade på vår sida, på arbetarrörelsens sida, hade det kanske inte blivit någon borgerlig regering.

Herr talman! Det är faktiskt med ett ogement nöje som vi på den här sidan staketet bevittnar den enastående enigheten inom det socialistiska blocket i de stora politiska frågorna, och nu i den för dagen kanske viktigaste och mest brännande frågan, nämligen energipolitiken. Debatten mellan herrar Ingvar Carlsson och Jörn Svensson visar ju att detta block är målmedvetet och sammansvetsat när det gäller att företräda arbetarrörelsens intressen, detta sagt mot bakgrund av herr Carlssons litet gnöliga tal om splittringen inom regeringspartierna. Herr talman! I tävlingen om vem som inte nådde fram till målet intar nog herr Ingvar Carlsson efter dagens anförande en hedrande tätposition. Riksdagen debatterar ju i dag lagen om att tillföra reaktor kärnbränsle, som herr talmannen anmälde. Herr Ingvar Carlsson valde att gå ut i stor retorisk stil och med högt tonläge för att spela upp den sedvanliga snyftoch skrytvalsen, snyftet över den dåliga regeringen och skrytet över den gamla regeringens förträfflighet. Själva ämnet, utskottsbetänkandet som vi skall debattera i dag, kom han in på bara perifert. Villkorspropositionen och de fakta som finns i denna berördes mera i förbigående och i en närmast föraktfull ton. Det är möjligt att anledningen till att Ingvar Carlsson inte nådde fram till målet är ovana vid utskottsarbete, som ju består i kritisk och saklig granskning av betänkanden som läggs fram. Det där är en brist som går över med tiden, och näringsutskottet är en väldigt bra skola för just ovana utskottsledamöter. Jag skall, för min del, herr talman, försöka att närmare gå in på utskottsbetänkandet och granska även reservanternas synpunkter. I dagens värld där alla samhällen runt klotet, oberoende av politiskt system och ideologi, håller på att uttömma jordens ändliga resurser i en takt som på sina håll närmar sig utplundring har frågan om den framtida energiförsörjningen kommit att hamna i debattens brännpunkt. Redan strax efter kriget började även politiker inse, alltså inte endast forskare, att de fossila bränslena, på vilka energiförsörjningen under det senaste århundradet i huvudsak grundats, är en i högsta grad ändlig tillgång och att det ständigt ökande energiuttaget inom kort kan framkalla en ren katastrofsituation över hela världen. I detta läge kom som en bisarr vändning i ett antikt ödesdrama det fruktansvärda vapen som verksamt bidrog till att plötsligt göra slut på andra världskriget, atombomben, att framstå som det undermedel som alla trodde skulle medföra evig och oändlig tillgång till den energi som jordens befolkning i framtiden behöver och därmed också bli garantin för en fredlig utveckling. Klyvningen av atomkärnor var den grundläggande processen och bridreaktorerna instrumentet för att löftet om oändliga energiresurser skulle kunna infrias. Hela 1950-talet och större delen av 1960-talet levde man på denna ljusa framtidssyn, och för atomteknikerna framstod denna tid som en enda lång julafton. Även politikerna levde i den angenäma tron att atomkraften var en välsignelsebringande kraft, som avlyfte alla de svåra problem som en stigande brist på energiresurser skulle medföra. Så även här i landet, där politiker i alla lägen — alltså även tillhörande mitt parti —- hade denna optimistiska syn på atomkraften. Mot slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet slogs emellertid idyllen sönder. Kritiska röster påpekade att atomeller kärnkraften kunde medföra livshotande risker både för dagens och för kommande generationer och att det fanns något som hette atomavfall, på vars hantering och slutliga förvaring — som i fråga om vissa material måste ske i tiotusentals år — någon lösning ännu efter 30 år icke presterats. Sedan 1975 års riksdag genom majoritetsbeslut mot centerns och vpk:s röster beslutat om fortsatt utbyggnad av kärnkraftverk och fastställt antalet till 13 stycken — och folkpartiet röstade för 11 verk — har två ting kommit i förgrunden. Det ena är det faktum att möjligheterna att avbryta kärnkraftsutbyggnaden utan resursförluster avsevärt minskat och det andra att den genom utbyggnaden väntade ständigt ökande mängd använt kärnbränsle, som måste tas om hand, blivit det stora och centrala problemet. Samma är förhållandet utomlands, t.ex. i USA och Västtyskland. De tillstånd för kärnkraftsreaktorer som hittills meddelats och som lämnats av den gamla regeringen har visserligen med stöd av atomenergilagen förknippats med vissa villkor. Men dessa villkor har endast tagit sikte på förhållanden i samband med reaktorernas byggande och drift. Några tillståndsvillkor som förbundits med hanteringen av det använda kärnbränslet såväl i fråga om upparbetningen som när det gäller förvaringen av det slutliga avfallet har icke uppställts. I detta förhållande, herr talman, ligger en av den gamla regeringens svåraste och mest svårursäktade försummelser. När nu socialdemokraterna i sin reservation mot villkorslagen som en huvudpunkt anför att denna är helt obehövlig därför att atomenergilagen, som den gamla regeringen stiftade, kan användas även för fastställande av villkor som rör hanteringen av atomsoporna, sätter man sig verkligen på en brännhet spis. Frågan från vår sida, vilken jag genast ställer, är självklar: Varför använde ni inte atomenergilagen och uppställde villkor även för hanteringen av utbränt kärnbränsle, när ni hade regeringsansvaret? Det var ju inte särskilt länge sedan. Beror detta på att ni icke i dag vill erkänna atomenergilagens ofullkomlighet på den här punkten eller beror det på att ni ända så sent som på våren 1975, då ni meddelade tillstånd för Barsebäck 1, ansåg att villkor för hanteringen av atomsopor icke behövde uppställas för den som ville uppföra och driva ett kärnkraftverk? Ni kanske anser detta fortfarande, och ett svar på dessa frågor är mycket angeläget icke minst för de allt flera människor som allvarligt oroas av avfallshotet. Jag avvaktar med intresse Ingvar Carlssons svar på de här frågorna. Jag vill också ställa ytterligare en fråga. Vad har ni haft för skäl för att så snabbt som ni gjort lämna er ståndpunkt i Aka-utredningen, där ni ansåg att upparbetningsanläggningar var lämpliga och nödvändiga och att en upparbetning av avfallet borde ske? Herr Palme sade upprepade gånger, inte minst i valrörelsen, att problemet med upparbetning var löst — det hade lösts av Aka-utredningen. Nu har ni plötsligt bytt fot. Det vore intressant att höra varför ni har gjort det. Och varför är inte längre 13 kärnkraftverk det medel som skall rädda och frälsa Sveriges folk från fruktansvärda sysselsättningskriser och från industriell utarmning som ni hävdade så sent som i valrörelsen? Också det är en fråga som det är angeläget att få svar på. För vår del anser vi att det behövs en särskild villkorslag och yrkar alltså förbehållslöst bifall till propositionen. Stöd härför ger rent praktiska krav men också lagrådets yttrande. I socialdemokratisk press har som ett inslag i den s.k. oppositionspolitiken, utformad som ett nästan sanslöst råskäll på regeringen som kollektiv och på dess enskilda ledamöter, gjorts gällande att energiministern i fråga om villkorslagen på ett genant sätt avsågats av lagrådet, vilket skulle ha sagt att villkorslagen är helt onödig. Reservanterna försöker skapa samma intryck genom att åberopa lagrådets yttrande ungefär som när fan citerar bibeln. Det är f.ö. en klart komisk effekt som reservanterna lyckas få fram när det gäller för dem att även i detta sammanhang bevisa regeringens förskräckliga uselhet. I reservationen påstås inledningsvis att villkorslage överflödig”. Litet längre fram är den inte bara ”överflödig” utan även ”olämplig”. Slutligen klämmer reservanterna till på allvar och förklarar att lagen ”är inte bara onödig och olämpligt utformad utan också skadlig”. T. o. m. det! Skadlig för vem? För kärnkraftsetablissemanget eller för de många människor i dag och i framtiden som lagen är avsedd att skydda? Man undrar hur gräslig denna lag egentligen skulle ha tett sig om reservanterna förlängt sin reservation ytterligare några sidor. Då hade lagen förmodligen blivit ett globalt hot. Herr talman! I detta sammanhang är det utan tvivel effektivast att återge vad lagrådet i verkligheten har sagt: ”Med de lösningar i sak som remissen innebär skulle det bli nödvändigt att förse vissa av atomenergilagens regler med komplicerade undantagsbestämmelser. Det skulle vidare svårligen låta sig göras att arbeta in de föreslagna ersättningsreglerna i atomenergilagen. Och om man under alla omständigheter måste placera ersättningsbestämmelserna i en särskild lag, kan detta sägas vara ett starkt skäl för att dit hänföra även villkorsreglerna. Lagrådet anser därför att tekniken att meddela de nya reglerna i en särskild lag bör godtas.” För den som inte av ren vrånghet vill förvanska det han läser borde inte minst den sista meningen klargöra att lagrådet långt ifrån att onödigförklara den föreslagna villkorslagen klart utsäger att den bör godtas. Herr talman! Motionärerna och reservanterna gör ett stort nummer av uttrycket ”helt säker förvaring” — det gjorde herr Ingvar Carlsson också i sitt anförande — och ägnar sig åt en skäligen meningslös språkanalys av ordet ”säker”. Den sortens semantiska övningar tillför sannerligen inte debatten något konstruktivt utan är endast uttryck för en ganska så orkeslös opposition. Kravet på en helt säker slutlig förvaring av atomsoporna, som den gamla regeringen helt sangviniskt eller non chalant struntade i att uppställa, behöver icke föranleda några förvirrade utläggningar. Innebörden framgår som utskottsmajoriten framhåller helt klart av specialmotiveringen, där det fastslås att det rör sig om ”mycket starka säkerhetskrav” för vilka ”utgångspunkten måste vara att det högaktiva avfallet från upparbetning och det använda kärnbränsle som inte har upparbetats skall hållas åtskilt från allt liv”. I propositionen anges dessutom ett antal preciserade kriterier för säkerhetsbedömningen. Utskottsmajoriteten slår därför fast att uttrycket ”helt säker” på ett adekvat sätt definierar den utomordentligt höga säkerhetsnivå som är nödvändig att fastställa. En drakonisk tillämpning av säkerhetskravet är det icke fråga om, något som framgår av specialmotiveringen. Jag tycker att herr Ingvar Carlsson skulle ha kunnat fatta det också utan den där utflykten till de gamla grekerna. Men de kanske fick vara med för att stötta upp argumentationen. Beträffande Sydkrafts rädsla för att regeringen, om företaget före den I oktober 1977 inlämnat sitt upparbetningsavtal, skall förhålla sig passiv till tillståndsprövning i mer än tre månader och därmed framtvinga att Sydkraft självmant måste stoppa reaktorn Barsebäck 2 torde detta vara att måla en ful potentat på väggen. Reservanterna deltar i denna sysselsättning. Utskottsmajoriteten fastslår att det är en helt självklar förutsättning för den ifrågavarande lagbestämmelsen — 3 § — att regeringen utan dröjsmål prövar det tillståndsärende som Sydkraft vill anhängiggöra. Det är också självklart att sökanden i ett sådant fall lämnar in så fullständiga handlingar att ärendet kan avgöras utan uppskov för kompletteringar. I så fall är tre månader en period som ger goda marginaler för beslut i tid. Herr talman! I reservanternas långa rad av anmärkningar mot den föreslagna villkorslagen trycker man särskilt på en påstådd oklarhet rörande det i villkorslagen centrala villkoret att en reaktorinnehavare skall visa ”hur och var” en helt säker förvaring av högaktivt avfall eller ej upparbetat kärnbränsle kan ske. Reservanterna säger att beträffande ”ordet ”hur' ges en del upplysningar i specialmotiveringen”. Detta är verkligen ett blygsamt omuöme eftersom specialmotiveringen ägnar sin mest omfattande begreppsanalys åt just ordet ”hur”.

Ordet ”hur” är alltså nyckelordet i sammanhanget och en reaktorinnehavare måste därför först visa hur en helt säker slutlig förvaring skall ske med ovan angivna kriterier medtagna i bedömningen innan en närmare bestämning av villkoret ”var” kan ske. Det är inte uteslutet att t.ex. professor Jan Rydbergs metod att neutralisera avfallet kan få prak = Nr 107 tisk tillämpning eller att Asea-Atoms kristalliseringsteknik kan möjlig Torsdagen den göra avfallets förvaring på t.ex. havsbottnen utanför landets gränser. 14 april 1977 Aven en internationell lösning på frågan om förvaringen av använt kärnbränsle och avfall är möjlig. Att mot denna bakgrund fastställa preciserade = Särskilt tillstånd att kriterier på villkoren och ordet ”var”, som krävs av reservanterna, skulle = tillföra kärnreakvara klart olämplig. Det skulle också kunna leda till att kärnkraftsbolagen = tor kärnbränsle, fattar förhastade beslut, något som reservanterna oroar sig för och anser m.m. kan leda till ett allvarligt hot mot handlingsfriheten på detta område. Vi anser alltså att villkorslagen är nödvändig och att de föreslagna bestämmelserna är lämpligt utformade. Den fundamentala filosofin bakom detta förslag är att den för all annan industriell verksamhet oomstridda principen, att företaget självt får ta ansvaret för att de problem som dess verksamhet ger upphov till kan lösas, måste gälla även för kärnkraftsindustrin. Det finns anledning att kräva ett klart instämmande häri från socialdemokratiskt håll. Detta kan ske genom ett klarläggande här i dag, att det opreciserade uttrycket i motionen 1335 att ”ägare till kärnkraftverk skall hållas skadeslös genom ersättning av staten, om meddelad koncession dras in av säkerhetsskäl” icke efter orden innebär att ägaren skall hållas skadeslös under alla förhållanden, alltså även om han brutit mot uppställda villkor. Herr talman! Tiden medger inte den här gången - men jag hoppas kunna komma tillbaka i ett senare inlägg — att jag närmare kommenterar herr Jörn Svenssons anförande. Jag vill bara säga att vi för vår del, från centerpartiets sida, anser att man skall kunna hejda och stoppa marschen in i kärnkraftssamhället även inom marknadsekonomins ram och med dess förutsättningar. Den socialistiska ordningen är verkligen ingen garanti för att det blir stopp på kärnkraftsanvändningen; det tycks tvärtom vara så i de socialistiska samhällena att den är en garanti för en hejdlös utveckling av kärnkraften! Herr talman! Jag har här kommenterat utskottsmajoritetens yttrande och i fråga om reservationerna utförligt behandlat reservationen nr 1. Övriga reservationer liksom motionen 881 och övriga motioner tar praktiskt taget helt sikte på problem och förslag som är avhängiga av energikommissionens arbete och förslag. Detta bör såsom utskottsmajoriteten föreslår avvaktas innan någon slutlig bedömning kan ske. Jag föreslår sålunda, med avslag på alla reservationer, bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Sjönells ironi är inte riktigt på sin plats. Det är dock så, herr Sjönell, att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna aldrig har gjort anspråk på att framträda med någon gemensam ståndpunkt i den här frågan. Vi har olika ståndpunkter, och det har vi aldrig gjort någon hemlighet av. Vi har inte försökt spela genom att säga att vi har folk med oss när vi inte har det. Vi har spelat öppet 55 i den frågan. Moraliskt sett kan man inte anklaga någotdera partiet som herr Sjönell gör. Men det farliga med centern och den skada ni centerpartister har åstadkommit i den här frågan på de intressen ni har sagt er företräda är ju att ni inte har spelat öppet. Ni har spelat under täcket med två andra partier, som har helt andra ståndpunkter! Ni har inte talat om ifall ni är överens eller inte. Har ni gjort en kompromiss eller inte? Står ni fast vid era ursprungliga ståndpunkter, som ni framträdde med i valrörelsen, eller har ni gjort en underhandskompromiss, och vari består den i så fall? Detta är ju ett helt annat politiskt-moraliskt läge.

Det åligger faktiskt er att säga någonting annat än vad man brukar få höra från centerpartisterna, nämligen att det där reglerar prismekanismerna. Man måste ju ta avgörande, planmässiga steg bort ifrån denna typ av struktur, om man ute bland människorna skall kunna göra anspråk på att bli tagen på allvar när man kräver: Stoppa kärnkraften!

Det är ert politiska dilemma.

Herr talman! Herr Sjönell hade en ganska fantastisk inledning, där han menade att jag gjorde ett väldigt politiskt angrepp här i fråga om villkorslagen och att det inte fanns någon anledning för mig att göra det, för här handlade det bara om villkoren för att reaktorbränsle skulle få tillföras kärnkraftverken. Men då finns ju ingenting kvar av alla yviga uttalanden om att detta är regeringens viktigaste politiska handling. Om herr Sjönells uttalande skulle gälla, ligger ni ju ganska nära vår bedömning av den verkliga tyngden av den här propositionen. Vi tycker att propositionen är intressant som ett politiskt dokument om hur de tre regeringspartierna försöker skyla över de olika uppfatt ningarna i den viktiga energipolitiska frågan. Därmed söker man dölja bristen på handlingskraft. Vi är ganska bekymrade över hur ni låter denna fråga förlama den politiska handlingskraften på alla andra områden. Herr Fälldin sade i TV häromkvällen att i nuvarande situation på säkerhetens område kan inte några ytterligare aggregat laddas. Därför vill jag till herr Sjönell ställa följande som jag tycker oerhört viktiga fråga om energipolitiken: De aktuella aggregaten 7-10 kostar i framställning ca 9 000 milj.kr.

Har vi en regering — jag måste ställa mig den frågan, herr talman — som, samtidigt som den genomför en höjning av momsen som drabbar enskilda människor, med öppna ögon i stället för att stoppa kärnkraften och spara in pengarna kastar miljarder i sjön? Så tolkar jag uttalandet av statsministern. Kan utskottets företrädare herr Sjönell klara ut den här punkten, så tror jag att en stor allmänhet väntar med intresse på svaret.

Herr talman! När herr Ingvar Carlsson tror att jag ondgjorde mig över vad han betecknar som ett politiskt angrepp från hans sida, så tror han i själva verket för mycket. Jag upplevde nämligen, herr talman, inte särskilt mycket av politik i hans anförande — i varje fall inte av den politik som hör hemma i det utskottsbetänkande som vi behandlar. Jag upprepar än en gång att det var väldigt mycket allmänna fraser, allmänt gnöl, snyft över hur usel regeringen är etc. — vilket han fortsatte med i sitt nästa inlägg. Vad beträffar statsministerns uttalande, herr talman, har jag inte hört detta, och jag var inte i tillfälle att läsa det. Jag kan alltså inte från den här talarstolen kommentera någonting sådant, och jag utgår från att statsministern inom mycket kort tid kommer att ha tillfälle att utförligt svara på herr Ingvar Carlssons fråga. Men jag tror inte att krokodiltårarna behöver vara så stora, herr Ingvar Carlsson, i det här sammanhanget, om jag skall göra en personlig reflexion. De kärnkraftverk som har byggts, och som håller på att byggas men som inte laddas, måste uppenbarligen i det här landet liksom i andra länder — det planeras t.ex. i Västtyskland - kunna konverteras till något annat bränsle än just kärnkraft. Det blir visserligen en väldigt dyrbar konvertering — den kommer att kosta miljarder. Men det kommer, såvitt vi ser och såvitt man nu kan konstatera bland västtyska politiker, att vara värt att göra en sådan sak. Detta, herr talman, är en personlig reflexion. Jag tänker inte stå och företräda statsministern i den här frågan. Han kommer att lämna ett konkret svar på herr Ingvar Carlssons fråga. Men gråt inte för mycket krokodiltårar, herr Ingvar Carlsson, över det här! Regeringen har ett ansvar och tänker uppfylla det, både när det gäller energiproduktion och när det gäller sysselsättningen här i landet. Till herr Jörn Svensson vill jag säga att det inte alls var av ironi som jag gjorde jämförelsen med de socialistiska partiernas uppträdande i den här frågan. Jag har nämligen föreställt mig att socialistiska partier har en gemensam grundsyn utifrån sin socialistiska ideologi och att den grundsynen också skulle prägla en av det här århundradets viktigaste frågor, nämligen energipolitiken. Det var därför som jag konstaterade att det inte var särskilt mycket bevänt med enigheten. Det kanske var en ironisk vändning när jag sade att man kunde se enigheten. Detta sades mot bakgrund av att herr Ingvar Carlsson så oerhört starkt bekymrat sig för den av honom påstådda oenigheten inom det icke socialistiska blocket.

Herr talman! Herr Sjönell kan inte kommentera statsministerns uttalande om att inga mer aggregat skall laddas, för han hade inte hört detta uttalande. Jag måste säga att det är anmärkningsvärt att utskottets företrädare i fråga om villkorspropositionen inte har så pass mycket kontakt med partiordföranden och statsministern när det gäller ett så utomordentligt anmärkningsvärt uttalande. Jag beklagar mot denna bakgrund ytterligare att statsministern inte infinner sig i kammaren när vi diskuterar denna för hela landet avgörande fråga, så att vi kan få klarhet om vad regeringens främste företrädare avser. Nu är energiministern inne i kammaren, och jag hoppas att han kan redogöra för den här punkten. Det är nämligen inte så, som herr Sjönell gör gällande, att det inte gör någonting om vi bygger kärnkraftverk, för vi kan göra om dem till kolkraftverk. Man kan därigenom möjligen tillgodogöra sig 5 96 av investeringen, men alla experter på området säger att då är det bättre att bygga ett helt nytt kraftverk.

I detta läge skall ni slänga bort, på investeringar som ni inte tror på, miljard efter miljard. Sedan valet har det gått åt ytterligare en miljard och det kommer att gå åt ytterligare 4,5 miljarder innan dessa kraftverk är färdiga. Om ni nu anser att kärnkraften är farlig, om ni anser att vi inte skall ha någon kärnkraft, stå då för den uppfattningen! Gå ut och stoppa kärnkraften! Det behövs ingen villkorslag för detta. Det behövs politisk vilja och att ni står för vad ni sade i valrörelsen. Men det gör ni inte. Ni - Nr 107 kryper undan bakom villkorspropositionen och låter kärnkraften gå vida Torsdagen den re. På det sättet hoppas ni att de som lät lura sig av er i valrörelsen 14 april 1977 inte skall upptäcka detta. Men ni tar fel. Det satt en partivän till statsministern bredvid honom i det här TV-programmet, som i sin förtvivlan — Särskilt tillstånd att lämnade sina förtroendeuppdrag och, om jag förstod det rätt, också sitt — tillföra kärnreakmedlemskap i centerpartiet. Ni driver ett farligt spel; farligt för er själva, — tor kärnbränsle, men också farligt när det gäller tilltron till politikerna och därmed tilltron — m.m. till den politiska demokratin.

Herr talman! Till herr Sjönell vill jag säga att vi i vårt parti naturligtvis är de första att beklaga att man inte inom arbetarrörelsen förde en annan, mer kritisk, debatt om kärnkraft, energihushållning, ekonomisk tillväxt, dess samband med sysselsättning och levnadsstandard, och förde den just från en socialistisk utgångspunkt, som icke betraktade tillväxt och standard i samma termer som den borgerliga nationalekonomin gör. Vi är medvetna om att det därvidlag finns en skillnad mellan socialdemokratin och oss. Men moraliskt sett har vi som sagt aldrig gjort någon hemlighet av det. Det svåra felet med de tre borgerliga partierna är att de aldrig klargör öppet var de nu står, vad de har för sig och vilken sorts kompromiss de håller på att koka ihop. Herr Sjönell upprepar det jag har hört många gånger, nämligen den allmänna förhoppningen att visst går det att ha en kärnkraftsfri ekonomi i ett kapitalistiskt system. Detta är sant, det finns rätt högt utvecklade kapitalistiska länder som inte har kärnkraft och som tydligen inte tänker skaffa nämnvärda mängder sådan. Men dessa länder har en annan produktionsstruktur än Sverige, inte denna väldigt tunga och energikrävande struktur, som bygger på vissa historiska traditioner som har växt fram och som också har drivits av vissa storfinansintressen. Det är litet annorlunda här. Det är dock så, herr Sjönell, att människorna ute i samhället frågar sig: Skulle en svensk ekonomi kunna förändras, transformeras, på sikt så att den inte blir så beroende av den här oerhört höga nivån av energiförbrukning som finns här? Skulle det vara möjligt utan att hota sysselsättning och levnadsstandard? Det är den frågan man måste ge människor ett klart besked på. Vill man ha bort kärnkraften? Anser man att den befordrar en utveckling som man vill ha bort och som man är motståndare till? Man är också skyldig att visa hur det skall kunna ske. Ett kort och litet förgrovat räkneexempel: Att ta bort de nuvarande kärnkraftverken skulle kunna kompenseras med att 20 96 av tungindustrins hela sysselsättning togs bort och ersattes med en utbyggnad av den lätta för 59 ädlingsindustrin eller en utbyggnad av tjänstesektorn, alternativt en kombination av båda. Detta är ju, om jag får använda ett populärt uttryck, ingalunda en omformning som är snuten ur näsan. Den kräver en omsorgsfull planering. Den kan man inte genomföra i ett samhälle och med en regering som säger att man skall lita på företagen, lita på marknadsmekanismerna, lita på det fria initiativet. Det går bara inte. Det upptäcker människorna. Om man påstår att det skulle gå är man inte trovärdig.

Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö skall verkligen inte stå här i kammaren och anklaga oss för att driva ett farligt spel, som kan göra att tilltron till parlamentariker och tilltron till demokratin ifrågasätts. Det finns en gammal uppmaning som säger att man först skall sopa rent framför sin egen dörr. Herr Ingvar Carlsson: Försök — även om ni bara tycks vara i första förberedande ännu i fråga om förmågan att driva oppositionspolitik — att komma upp på en saklig nivå! Sluta upp med den billiga och ensidiga hetsen mot regeringens alla tänkbara åtgärder! Börja i stället med saklig kritik! Tänk på ert ansvar när ni bedriver den här hetsen, när ni talar om vilka olyckor som skall drabba detta folk därför att man inte ramlar in i kärnkraftssamhället, när ni säger att det inte finns några alternativ, när ni talar om att det kostar miljarder och åter miljarder att t.ex. göra en konvertering av kärnkraftverk enligt metoder som man börjat använda i utlandet. Det finns någonting som heter ansvar för handlandet, herr Ingvar Carlsson, och detta gäller även oppositionspolitiker. Vi i centern har den politiska viljan att följa vårt program och vi tänker göra det. Vi har inte vikit en tum från vad vi sade i valrörelsen. Det finns emellertid ett gammalt ordspråk som herr Ingvar Carlsson och hans socialdemokratiska vänner kanske har erinrat sig någon gång. Jag skall översätta det till svenska. Det är välbekant även hos oss: Man kan ta ett steg tillbaka för att sedan desto lättare kunna ta två steg framåt. — Den filosofin har vi i den här frågan. Man kan inte lösa dessa gigantiska problem på sex månader, herr Ingvar Carlsson, men man kan sträva mot ett mål — och villkorslagen är ett mycket väsentligt instrument i vår strävan att nå målet: Att hejda marschen in i kärnkraftssamhället. Det är också symtomatiskt att herr Ingvar Carlsson avstod från att svara på mina frågor. Jag frågade bl.a.: Varför har ni flaxat från ståndpunkt till ståndpunkt? Varför har ni gått ifrån Aka-utredningens synpunkter om upparbetning och säger att de i dag inte är aktuella? Är det inte längre aktuellt med 13 kärnkraftverk och varför? Det skulle ju bli katastrof för svenska folket både sysselsättningsmässigt och ekonomiskt om man inte uppförde 13 kärnkraftverk. Varför har ni lämnat den ståndpunkten? — Jag tycker att det är symtomatiskt att herr Ingvar Carlsson avstår från att svara på de väsentliga frågor jag ställt. Men kanske — Nr 107 han får tillfälle att återkomma. Torsdagen den